Fru talman! För det första skall jag bestämt tillbakavisa påståendet att det är någon liten grupp som vi har i tankarna i detta fall. Jag tycker att jag poängterade det tillräckligt starkt när jag sade att här kommer vuxenutbildningen in i bilden på ett helt annat sätt än tidigare för alla grupper i samhället. För det andra skulle jag vilja säga att när vi på olika områden håller på med en prioritering av förkortad arbetstid kan det vara bra att få det problemet genomlyst, då organisationerna går till avtalsförhandlingar. De klarade inte den lilla biten som gäller vuxenutbildningen, och det beklagar jag, eftersom jag tycker att det är en mycket väsentlig sak i sammanhanget. Och det kan hända att en genomlysning av problemen på större bredd skulle vara nyttig och lämplig. Jag tror, fru talman, att den dödsdom som utskottets talesman här utfärdade över denna tanke var något förhastad.
Fru talman! Jag sade att det här gällde en liten grupp, och det vidhåller jag — vi pekar på sju procent. Herr Hamrin talar emellertid om vuxenutbildningen och utbildningssektorn. Men som herr Hamrin väl vet är det refererat i utskottets betänkande — och det framhöll jag också här — att en arbetsgrupp är tillsatt som skall klara den delen som rör utbildningssidan. Den kan vi alltså bortse från. Vidare säger herr Hamrin att problemen bör genomlysas och att det kan vara bra för organisationerna när de skall förhandla. Jag tror emellertid att våra fackliga organisationer är så starka att de själva klarar de delar av utredningarna som man behöver i förhandlingssammanhang. På den sidan betackar man sig säkert för statlig hjälp i det fallet. Och, som jag inledningsvis nämnde, om problemen inte kan lösas där kommer säkert de fackliga organisationerna att stöta på, och då får frågorna aktualiseras och behandlas den gången.

Fru talman! Jag läste någon gång i en historiebok att hertigen av Wellington blev stolt och glad när han fick order att föra befälet över den lätta brigaden i något slag, vilket det nu kunde vara. Men det berättades också att hans humör sjönk betydligt när han såg alla stora kanoner som var riktade mot honom. Jag har just nu en känsla av att herr Wikner, herr Hedin m.fl. motsvarar de kanoner som hertigen av Wellington mötte. I fråga om jakten har rättsuppfattningar i Sverige brutits mot varandra. Mot synen att jakt skulle vara ett markägarprivilegium eller en frälserättighet har stått synen på jakt som en form av allmänningsrätt. I den stora motion som vi lagt fram med herr Svensson i Malmö som första namn har vi krävt en demokratisering av jakträtten. Särskilt markant som klassprivilegium är jakträtten nu när det gäller privilegiet för bolagsmark. I bolagsdominerade bygder kan bygdens egna jägare — ägare av små markområden och icke markägare — få sina jaktmöjligheter starkt beskurna. Kombinationen av jakträtt och markäganderätt får klart odemokratiska konsekvenser för jakten, och jägarna — även många av dem som har mindre markoch skogsområden — blir satta åt sidan. Vi har alltså krävt att jakträtten skiljs från markäganderätten. I stället för att hålla ett stort tal här skall jag nöja mig med ett långt citat ur motionen: ”Demokratiseringen ger förbättrade möjligheter åt den stora majoriteten av marklösa jägare och åt små markägare. Men denna större frihet i själva jakträtten skärper behovet av att kontrollera avskjutningen på ett ekologiskt riktigt sätt. Detta måste jägarna acceptera — ansvaret är frihetens pris. En demokratiserad jakt bör därför kombineras med reglering av avskjutningen i fråga om större villebråd eller arter, mot vilka jakt bör bedrivas med återhållsamhet. De orättvisa inslagen i regleringen försvinner ju, när de stora markägarna inte längre gynnas med licenser. Det kan heller aldrig bli fråga om att göra jakten till ett allemansnöje för var och en som kan köpa jaktvapen. Skiljer man jakträtt från markägande, kan antalet jaktintresserade tendera att öka, speciellt bland befolkningen i de större städerna. Denna utveckling måste jägarna själva öva kontroll över. Jakten har varit och är väsentligen en del av den lokala bygdbefolkningens liv. Den bör så förbli. Det är därför de lokalt förankrade jägarna som i första hand bör besluta om vem de vill uppta i sin krets. Det finns inga skäl att i en demokratiserad jakt öppna slussarna för alla nöjesjägare från städerna. Jakten bör vara en allmänningsrätt. Det är inte detsamma som en allemansrätt . I ett demokratiserat jaktväsen måste de ovan nämnda problemen i första hand omhänderhas av jägarnas lokala självstyrelse och på deras självansvar. Alternativen är annars en centralt styrd, statlig jakt eller ett bibehållande av bolags och stora markägares privilegier.” Detta var alltså ett citat ur motionen. Sedan följer ett program i elva punkter för en demokratisering av jakten. Med detta yrkar jag bifall till den förnämliga reservationen till detta betänkande från jordbruksutskottet.

Fru talman! Det gläder mig att herr Takman inte känner sig lika hotad av mig som av de stora kanonerna, herrar Wikner och Hedin. Jag skall inte heller sträcka mig längre än till att försöka se saken ur ett vanligt jaktgevärs perspektiv; det är mest sådana vapen man brukar använda i dessa sammanhang.

Motionärerna och reservanten anser att det är ett klassprivilegium att ha jakträtt på den mark man äger. Jag vill för min del inte bestrida att det är ett privilegium att få jaga på sin mark. Men det är också ett privilegium att få njuta av solen och växtligheten på den ägda tomten och den ägda marken. Till de mer tvivelaktiga privilegierna för en markägare hör att han är skyldig att hålla rent efter alla dem som skräpar ned på hans mark. Han är också skyldig att hålla vattendragen rena från alla de föroreningar som allmänheten behagar berika den med. Det är alltså inte bara privilegier, utan det är också skyldigheter för den som nu äger mark. Men motionärerna och reservanten skjuter de stora markägarna framför sig. Det är ju vanligt att göra det i de här sammanhangen — det är lättare att uppamma ett slags antipati mot de kapitalistsamhällets vanprydande företeelser som de stora markägarna är. Av våra jordbruksmarker innehas emellertid 98,2 procent av vanliga jordbrukare, dvs. jordägare som har i varje fall under 100 hektar, och av skogsmarkerna i vårt land äger vanliga bönder ungefär 50 procent. En socialisering av jakträtten drabbar därför vanliga bönder mera än den drabbar de verkligt stora markägarna och bolagen. Såvitt man kan förstå skulle de vanliga jordbrukarna inte ens ha jakträtt på sin egen mark; långt mindre skulle de få rätt att mot ersättning överlåta den till någon annan. Det är kanske trots allt ändå de mindre markägarna som i mycket stor utsträckning vårdar sig om viltet och ser till att detta kan övervintra. För statligt ägda jaktmarker skulle däremot enligt motionärerna och reservanten marken arrenderas ut mot arrendeersättning. Det tycker jag är inkonsekvent — om man någonstans skulle börja försöket med socialiserad jakt, vore det väl riktigt att börja på de redan nu statligt ägda markerna och se hur försöket slog ut där. Med den uppläggning som man har gjort är jag rädd för att det i stället skulle komma att skapas en verkligt privilegierad överklass av dem som fick nåden att godkännas i ett jaktsällskap. Om dessa ideer skulle omsättas i vårt land, skulle det bli ett ordentligt mördande ute i naturen. Man komme alldeles säkert att resonera som så: Skjuter inte jag allt som rör sig, är det någon annan som gör det, och därför är det bäst att vara framme i rättan tid! Jag tror i stället att vi, med den form av jakt och jakträtt och markdisposition som vi nu har, har ganska goda möjligheter till en effektiv viltvård. Med en socialisering av jakten är jag, som jag sade, rädd för att det blir ganska klent beställt med viltvården. Nu är det väl i allmänhet så, att en markägare inte arrenderar ut sin mark åt s.k. rovjägare, dvs. sådana som skjuter på allt som rör sig. Det skulle också bli ganska besvärligt att begränsa antalet jägare enligt det recept som motionärerna har föreslagit. Jag ger motionärerna och reservanten rätt i ett avseende: det är när man säger att jakten inte bara skall betraktas som ett nöje. Detta är riktigt; jakten har allvarliga uppgifter, och därför skall den också handhas med ansvar och allvar. Men det är alldeles felaktigt att som här gjorts betrakta jakten och jakträtten som ett överklassprivilegium. Jag tror det finns jägare inom alla samhällsgrupper. De är inte något slags kapitalistsamhällets högsta koryféer, utan de är ett ganska hyggligt genomsnitt av alla samhällsgrupper. Jag skulle tro att även arbetare kan få jakträtt på bolagsmark — i varje fall borde de få det.

Därför är det nödvändigt att hålla jakten under kontroll. Detta sker också i vårt land genom ansvarskännande organisationer och genom anställda jaktvårdstjänstemän. Som vi sagt i betänkandet pågår inom jaktmarksutredningen arbete med att se över och pröva en hel rad frågor på jaktens område, bl.a. frågan hur man skall kunna tillhandahålla lämplig mark åt det ökade antalet jaktintresserade. I de direktiv som utredningen arbetar efter understryks de goda erfarenheter som vi har av jaktvårdsområdena, och man anser att jaktvårdsområdena skall byggas ut i framtiden.

Vidare säger man i direktiven att områden som är lämpliga för sådan upplåtelse innehas av domänverket och de större skogsbolagen. En genomgående tanke i direktiven är omsorgen om viltet. Den omsorgen skall ha den högsta prioriteten. Utredningen har därmed inte direktiv att gå så långt som motionärerna åsyftar. Den skall inte ge sig in på äganderättsprinciperna och skilja jakträtten från markäganderätten.

Jag tror att det är möjligt att åstadkomma betydande reformer som kan vara till gagn för intresserade människor som vill jaga i våra marker utan att göra så rigorösa ingrepp som föreslagits. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag är ledsen att herr Hansson i Skegrie, som är en så ambitiös läsare av handlingar, tydligen inte har läst motionen och i varje fall inte lyssnade på vad jag sade som inledning när jag tog det långa citatet om demokratiseringen. Om han hade lyssnat skulle han inte ha sagt att de små jordägarna enligt vår motion inte skulle ha rätt till jakt ens på egen mark. Jag hänvisar återigen till det långa citatet och till motionstexten i övrigt och till reservationen. Jag medger gärna att frågan om jakträtten inte hör till de lättaste. Jag är på intet sätt någon expert på detta, vare sig teoretiskt eller praktiskt. Men jag har i min nära omgivning lidelsefulla jägare, både sådana som har mark och sådana som ingen mark har. Av de marklösa jägarna finns det förstås också flera kategorier — sådana som bor i trakten och sådana som bor långt borta och bara kommer till platsen några dagar om året, kanske 181 speciellt vid älgjakten. Vi har nämnt detta i motionen, och jag citerade det nyss. Jag har hört diskussioner mellan dessa olika kategorier. Då kommer alltid frågan om ansvaret upp, vilken även herr Hansson i Skegrie berörde, ansvaret för jaktvården och ansvaret för att jakten inte bedrivs så intensivt och så hänsynslöst att det snart inte blir några djur kvar att jaga. Detta är som sagt ingen enkel och lättlöst fråga, men det finns ju många svåra frågor som man tvingats ge sig på därför att det varit nödvändigt att lösa dem. Här gäller det en demokratisering, herr Hansson i Skegrie, och det är inte fråga om några särskilt svåra ingrepp. Som det nu är drabbas inte bara de marklösa jägarna av det missförhållandet att jakträtten i princip är knuten till ägande eller arrende av mark. Också många små jordoch skogsägare drabbas. Att jakträtten är knuten till ägandet eller i vissa fall arrendet tog jag som ett direkt citat ur direktiven för jaktmarksutredningen. Som herr Hansson i Skegrie sade var det inte meningen att rubba på detta förhållande. Så långt jag kunnat finna syftar inte utredningen till att ifrågasätta denna princip. Det är därför som vi från vänsterpartiet kommunisterna inte har väntat oss några revolutionerande synpunkter från denna utredning, och därför har vi begärt en utredning om demokratisering av jakten.
Fru talman! Jag har byggt på det som står i motionen: ”Markägande medför icke jakträtt på enskilt — — — ägd mark.” Det måste betyda att den som äger enskild mark därmed icke har jakträtten. Sedan vill jag som allmänt omdöme säga att jag inte tror att de principer som föreslås i motionen passar i vårt land. Frågan är om de emanerar från våra förhållanden. Man talar nämligen ständigt i motionen om ”byns mark” och ”byns område”. Här i Sverige har vi väl knappast någon by som äger jaktmark. Begreppet by i den meningen har man väl fått från annat håll där det finns kolchosbyar, kollektivbyar etc. Där passar det här principerna alldeles ackurat in. Där kan, såsom det skisserats, alla som bor inom byns område ha jakträtt, inröstas i byns jaktvårdsförening och, om de tillhört byn tidigare men lämnat den, på nytt få rätt att inträda. Det stämmer precis med förhållandena där man har byar av en annan karaktär än här i Sverige.

Fru talman! Jag började med att uttala min personliga fruktan för de stora kanoner jag skulle möta. Jag vill påpeka att de kanoner som Lord Wellington mötte sades ha bra ammunition, men det har inte den kanon jag möter här. Jag vill återigen betona att i motionen står: ”Jakten har varit och är väsentligen en del av den lokala bygdbefolkningens liv. Den bör så förbli.” När herr Hansson i Skegrie gråter en skvätt över jordbrukarna, vill jag framhålla att många jordbrukare inte har någon jakträtt alls. Jag har en uppgift på att 50 procent av arealen i tre län är arrenderad jord och att arrendatorerna inte alls har någon jakträtt utan vidare. De som brukar jorden bör väl också ha jakträtt, herr Hansson, inte bara de som äger jorden, bor någon annanstans och har jordbruket som ett investeringsoch avdragsobjekt.
Fru talman! Jag liknar mig inte vid en kanon. Jag såg det hela ur ett vanligt jaktgevärs perspektiv. Jag har inte behövt ha så förfärligt grova hagel för att nedlägga det vilt som vi nu behandlar.

Fru talman! Jag vill först uttala min tillfredsställelse över de ändringar i jaktlagen vilka föreslås i propositionen 68 som vi nu behandlar, förslag som är föranledda av vad jordbruksutskottet kom fram till förra året och riksdagen godkände. När det gäller fallvilt som skall tillfalla kronan enligt 18 § ifrågasatte riksdagen förra året om man inte också skulle ta med åtskilliga andra arter, t.ex. alla hackspettar och ugglor. Nu innebär förslaget som alla har sett att man bara utökar förteckningen med ett par arter nämligen svarthalsad dopping och trappar. De är verkligen sällsynta fåglar. Det överensstämmer helt med den princip som Erik Krönmark och jag framförde förra året i ett särskilt yttrande i anslutning till denna fråga. Jag tycker alltså att förslaget är helt riktigt. Jag tycker också det är bra med det andra förslaget vi nu kommer att besluta om, nämligen att man enligt 30 § skall få möjlighet att förverka även motorfordon. Det föreslogs förra året i olika motioner, bl.a. i en motion från moderata samlingspartiet. Jag hoppas att det skall medverka till att vi skall kunna hindra eller i varje fall minska den alltmer utbredda olaga jakt som förekommer från bilar och andra motorfordon under skymning och mörker. Det är en ovanligt osmaklig form av jakt, som inte minst kan medföra avancerat djurplågeri. Jag har, fru talman, naturligtvis begärt ordet i första hand för att deltaga i den debatt som börjat mellan utskottets ordförande och herr Takman i anledning av kommunistmotionen, som bl.a. kräver att jakträtten helt skall skiljas från markäganderätten. Det är väl inte förvånande i och för sig att ett sådant här förslag kommer från vpk. Jag tror inte att man behöver ta fram några stora kanoner som Wellington, enligt herr Takman, var så rädd för, då vpk förmodligen är ganska isolerat i sin uppfattning. Men det finns anledning att diskutera frågan och reagera mot den. Jag tycker för min del att utskottet skulle ha avvisat denna tanke mera kategoriskt än det gjort genom att bara hänvisa till jaktmarksutredningen. Jag tror att den stora grupp av små markägare som enligt herr Takman skulle få betydande vinster betackar sig för varje förslag som tar bort deras personliga jakträtt på den egna marken, även om den är liten. Sedan tycker jag också att man väldigt starkt kan ifrågasätta hur detta förslag, som i och för sig är ganska svårbegripligt, skulle fungera i praktiken. Blir det inte ett oerhört administrativt krångel och innebär det inte att man försämrar viltvården i förhållande till nu i stället för tvärtom? Vi har erfarenheter från många andra länder, där man har en mer eller mindre allmän upplåtelse av jakt, men de är som regel inte särskilt goda. Framför allt är det en mycket dyr administration och besvärligt med kontrollen. Det kan medföra besvärande intrång för markägarna, och viltvården kan bli lidande på att det inte finns det där personliga intresset för vården av viltstammarna. Utvecklingen i vårt land i fråga om jaktvård och viltvård har varit mycket positiv, framför allt genom tillskapandet av jaktvårdsområdena, som har medfört samverkan mellan ägare av angränsande marker. För närvarande är mer än 6 miljoner hektar anslutna till jaktvårdsområden, och det finns över 1 500 sådana. Med lämplig avskjutning, som kan beslutas gemensamt av alla jägare — det är inte bara markägarna som är med utan alla som har jakträtt inom området —, genom utplanteringar av vilt, genom utfodring — t.ex. ordnande av viltåkrar — och genom att förbättra biotopen — exempelvis genom att göra viltvatten som under senare år varit mycket populärt — kan man, vilket också skett, i hög grad öka viltstammarna inom de här områdena. Det är naturligtvis värdefullt, inte bara för dem som har möjlighet att jaga inom områdena utan också för den breda allmänheten. Det är självfallet ingalunda bara markägare som får möjlighet att jaga på jaktvårdsområdena eller på andra marker, och inte heller är det så att bara höginkomsttagare har råd att arrendera jaktmarker. De undersökningar som har gjorts, t.ex. av låginkomstutredningen, visar att jakten är väl förankrad hos de breda lagren inom befolkningen. I låginkomstutredningens rapport sägs bl.a. så här: ”Inga eller obetydliga socialgruppsskillnader gäller för fritidsaktiviteterna fiske, jakt” osv. Det nämns en del andra som är ovidkommande i det här sammanhanget. Visst finns det anledning att diskutera möjligheterna att ge dem som inte äger marker större förutsättningar att jaga än för närvarande, och det är ju också jaktmarksutredningens kanske viktigaste uppgift att komma med förslag i det avseendet, men det finns absolut ingen anledning att göra en så radikal förändring som den som föreslås här, nämligen att ta bort markägarnas jakträtt. Det skulle inte medverka till någon bättre viltvård utan bara störa den mycket positiva utvecklingen i vårt land mot allt större intresse för och allt bättre organisation av jakt och viltvård. Jag vill alltså, fru talman, liksom i det särskilda yttrandet och av många olika skäl starkt reagera mot det ingrepp i den enskilda äganderätten som ett genomförande av det här förslaget från vpk skulle innebära. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag har inte med mig alla utredningar, så jag kan inte på rak arm kommentera det här citatet från låginkomstutredningen, men jag föreställer mig att när man har gjort en sådan genomgång så har man fått ett speciellt urval av orter där nästan hela befolkningen kan jaga och fiska, exempelvis i vissa trakter uppe i norr. Om man hade gjort en motsvarande undersökning beträffande befolkningen i Stockholm eller Göteborg så tror jag att man hade fått fram en annan fördelning, men det är någonting som jag inte utan vidare kan bestämt påstå. Sedan vill jag reagera mot herr Hedins yttranden att vi vill ta bort markägarnas jakträtt. Det är inte alls avsikten. Meningen är att " demokratisera jakten, vilket är någonting helt annat. Vi har betonat gång på gång att det i första hand är den lokala befolkningens rättigheter, självfallet inklusive jordbrukares och skogsägares, som vi vill tillgodose. Men vi vill inte att principen om att jakten och marken hör ihop skall förevigas, utan vi vill ha en demokratisering därvidlag.

Fru talman! När det gäller fördelningen på olika befolkningsgrupper vill jag bara hänvisa till låginkomstutredningen och ber att herr Takman studerar vad som står där. Hur det sedan förhåller sig med fördelningen mellan Stockholm och andra orter kan jag inte svara på, men det är av mindre intresse. I er motion säger ni för övrigt att ni alls inte vill att stadsborna skall få jaga utan det är i första hand de som bor intill jaktmarkerna som skall få göra det. Sedan påstår herr Takman att man alls inte vill ta bort jakträtten för de små markägarna. Men det är ändå vad man föreslår. Ni kanske tänker att de skall få jaga på andra områden där vem som helst inom bygden då får jaga. Markägaren skulle inte få någon möjlighet att som nu ta ut någon som helst ersättning för upplåtelse av jakträtten. Jaktområdena är nu ganska värdefulla, eftersom man kan få ut betydande arrendeinkomster på lämpliga jaktmarker.
Fru talman! Jag har svårt att förstå vad det är för mening med att karikera vår ståndpunkt här. Jag skall inte diskutera allemansrätt nu därför att det är ett mycket intrikat begrepp. Vad vi syftar till är inte heller en allemansrätt beträffande jakten utan det är en demokratisering av jakten. Jag tänker inte ägna mycket mera tid åt att förklara detta. Jag tror att de som läser motionen och de som läser reservationen kommer att förstå vad vi menar, och de kommer — oavsett vad de söker tolka in i detta — att ha svårt att förvränga vad vi har menat med vårt krav på en utredning om jaktens demokratisering. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen och hoppas att det blir åtskilliga som förstår att detta är en viktig fråga för många människor i vårt land och att de följaktligen kommer att stödja reservationen.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 46 behandlas en motion av herr Lindahl och mig själv, vari vi har hemställt att riksdagen skulle hos Kungl. Maj:t hemställa om åtgärder i syfte att sanera handeln med bilreservdelar. Utskottet har skrivit ganska positivt utan att dock ha kunnat tillstyrka motionen. Jag har noterat utskottets påpekande att näringsombudsmannen, efter det att motionen väcktes, hos statens prisoch kartellnämnd har hemställt om utredning av kostnader och lönsamhet vid reservdelsförsäljningen inom såväl leverantörsledet som återförsäljarledet. Utskottet har också i övrigt varit mycket positivt i sin skrivning. Det har bl.a. erinrat om att Motorbranschens riksförbund i sitt remissyttrande över motionen meddelat, att det i samarbete med Sveriges bilindustrioch bilgrossistförening ämnar vidta åtgärder i motionens syfte. Motionärerna kommer inte att ställa annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, men vi vill erinra om att vi kommer att följa denna fråga mycket uppmärksamt och överväga vad som kan göras, om inte de nu aktuella åtgärderna leder till avsett resultat. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Henmark har frågat om jag kan vidta snabba åtgärder för att minska eller eliminera den allvarliga brist på utbildade barnmorskor som föreligger och vilka åtgärder som kan tänkas ifrågakomma. Vad beträffar sjukhusen har vakanserna på barnmorsketjänster minskat från 2,3 procent år 1969 till 1,8 procent år 1972 samtidigt som antalet tjänster ökat från 809 till 838. Inom den öppna hälsooch sjukvården fanns hösten 1972 98 barnmorsketjänster vid mödravårdscentraler, varav 4,5 procent var vakanta. Antalet distriktsbarnmorsketjänster uppgick vid samma tidpunkt till ca 300, varav 5 procent saknade innehavare. Därutöver finns i glesbygder ett 100-tal distriktssköterskor med barnmorskeutbildning. Dessa siffror visar inte någon större brist i personaltillgången på detta område av sjukvården. Utvecklingen inom hälsooch sjukvården torde emellertid medföra ökat behov av barnmorskor för uppgifter i samband med hälsoundersökningar, preventivmedelsrådgivning och smärtlindring vid förlossning. Skolöverstyrelsen undersöker därför i samråd med socialstyrelsen möjligheterna att öka antalet elever inom vidareutbildningen i obstetrik och gynekologi. Eftersom landstingen är huvudmän för utbildningen av sjuksköterskor och barnmorskor ankommer det i första hand på landstingen själva att vid planeringen av vidareutbildningen göra de avvägningar mellan olika vidareutbildningslinjer som anses lämpliga med hänsyn till personalbehovet inom olika vårdområden. Det kan här nämnas att landstingen inte utnyttjat samtliga av skolöverstyrelsen medgivna intagningsplatser. Denna fråga har också behandlats i utbildningsutskottets betänkande nr 5 i år.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

Det har betecknats som kris i pressen, men det har kanske varit att något överdimensionera problemet. Faktum är emellertid att det är för få barnmorskor åtminstone i den delen av landet. Man kan fråga sig vad det beror på. Beror det på att utbildningsvolymen är otillräcklig för närvarande? Jag har hört från socialstyrelsen att man där har prognostiserat behovet för två år. År 1970 begärde man 170 nya barnmorskor och 1972 begärde man 230. Detta behov har inte på något sätt fyllts. Jag har tagit reda på utbildningsvolymen för de här åren. 1970 var den 145, 1971 var den 153 och 1972 hade den gått ned till 130. Det fattades faktiskt inte mindre än 100 i det prognostiserade behovet. Det är väl något att tänka på. Nu säger socialministern att utbildningen anpassas efter behovet och att det närmast är sjukvårdshuvudmännen som skall se till att behovet blir tillgodosett. Detta sker efter samråd mellan landstingen och skolöverstyrelsen. Då kan jag bara meddela att 1972, alltså för ungefär ett år sedan, begärde skolöverstyrelsen, efter samråd med Landstingsförbundet, ytterligare medel till utökning av antalet vidareutbildningskurser. Men det lämnades utan åtgärd av Kungl. Maj:t den 19 maj 1972. Förra året begärde skolöverstyrelsen att få anordna 220 utbildningskurser medan propositionen upptog 5 mindre, dvs. 215 kurser. I år har SÖ begärt ett betydligt större antal vidareutbildningskurser, nämligen 245. I propositionen har antalet sådana kurser skurits ned med 20. Anslaget beviljas av ett annat departement än socialdepartementet. Utvecklingen har sålunda inte följt Landstingsförbundets önskemål. Man kan fråga sig vad som kan göras för att så skall bli fallet. Jag har fått uppgift om att statsbidragsbestämmelsernas utformning lägger hinder i vägen. Om det är ett stort antal sökande på en plats men ett mindre antal på en annan plats, medger inte statsbidragsbestämmelserna SÖ att flytta över en kurs från en plats till en annan utan då blir kanske en kurs inställd. Så blev fallet med en kurs förra året. 13 elever hade anmält sig, men för att en kurs skall få anordnas krävs minst 15 elever. Följden blev alltså att antalet barnmorskor minskade.
Herr talman! Med anledning av herr Henmarks kommentarer vill jag påpeka, att några hinder från statligt håll inte finns mot en ytterligare utökning av ifrågavarande utbildning. Problemet har hittills varit att av skolöverstyrelsen medgivna intagningsplatser inte har blivit utnyttjade. Från utbildningsdepartementet har därför under våren 1973 tagits initiativ till överläggningar med bl.a. socialstyrelsen, skolöverstyrelsen och Landstingsförbundet angående ett bättre utnyttjande av intagningsplatserna. Därvid har bl a. diskuterats möjligheterna att etablera ett regionalt samarbete beträffande vissa vidareutbildningslinjer. Jag kan här också nämna att vissa frågor rörande läroplanen för vidareutbildningen i obstetrik och gynekologi för närvarande övervägs inom utbildningsdepartementet. Det gäller bl.a. sådana frågor som ökat utrymme för preventivmedelsrådgivning och smärtlindring vid förlossning.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de ytterligare upplysningar som socialministern gav. De ger löften om en förbättring på detta område, och jag tror att det är något som kommer att uppskattas mycket, att möjligheterna att anordna utbildning av ifrågavarande slag blir mera flexibla. Man har ändå tydligen på vissa håll ansett att de byråkratiska formerna lagt hinder i vägen för utbildningen. Jag vill bara återigen peka på det förhållandet att man, om man har t.ex. 13 sökande, inte kunnat anordna en utbildningskurs därför att statsbidragsbestämmelserna förhindrat detta. Det har fattats några elever. 13 elever är ändå en god tillgång på detta område, och man skulle kanske ha kunnat medge att en kurs startades för dessa. Alternativt hade man kunnat fylla på med elever från andra håll för att kunna starta kursen. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min enkla fråga.
Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag anser det från arbetarskyddssynpunkt tillfredsställande att yrkesinspektörer och arbetarskyddsstyrelsen ger dispens från gällande skyddsbestämmelser införda i skyddsanvisningar som utgivits av arbetarskyddsstyrelsen. Enligt arbetarskyddslagen har arbetarskyddsstyrelsen att till ledning vid tillämpningen av lagen meddela erforderliga anvisningar. Sådana anvisningar finns för närvarande för ett nittiotal olika arbetsområden, arbetsprocesser eller arbetsanordningar. Därjämte finns ett stort antal normer för tekniska anordningar m.m. Anvisningarna utarbetas regelmässigt i nära samverkan med bl.a. arbetstagarnas fackliga organisationer. I princip finns inte något hinder mot att en annan lösning än den som är angiven i anvisningarna tillämpas på den skyddsfråga som berörs, under förutsättning dock att minst samma skyddseffekt uppnås som anvisningsbestämmelserna syftar till. Det är ett viktigt inslag i arbetarskyddsmyndigheternas, främst yrkesinspektionens, rådgivande verksamhet att i särskilda fall bedöma förslag till lösningar på skyddsproblem som anvisningarna behandlar. Arbetarskyddsmyndighetens utlåtande i sådan fråga som innebär att en alternativ lösning godtas från skyddssynpunkt har ibland getts beteckningen dispens. Formellt är det, som framgår av vad jag anfört, inte fråga om dispens i vedertagen mening. Vad jag nu sagt om skyddsanvisningarnas natur innebär emellertid inte att arbetarskyddsstyrelsen är förhindrad att, när det är möjligt och förhållandena gör det påkallat, formulera sina anvisningar så att en viss lösning av en skyddsfråga blir obligatorisk. Det finns också anvisningsbestämmelser som har sådan mera tvingande utformning. Jag vill tillägga att arbetsmiljöutredningen fortsätter sitt arbete med sikte på att lägga fram förslag till en helt ny lagstiftning på arbetarskyddsområdet. Därvid kommer utredningen självfallet in på frågor som gäller den rättsliga karaktären av föreskrifter som arbetarskyddsstyrelsen meddelar.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Min fråga är föranledd av ett enligt min mening egendomligt förfarande av yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen. I 11:e distriktet har en yrkesinspektör, som har att övervaka bl.a. hamnen i Holmsund, gett stuveribolaget dispens från tillämpningen av punkten 9 i stuverianvisningarna. Dessa anvisningar är — som alla andra av detta slag — utgivna av arbetarskyddsstyrelsen och bygger på 7 § arbetarskyddslagen. Det är således tvingande bestämmelser, som socialministern också nämnde att det fanns. Den lokala hamnarbetarfackföreningen har ansett att förfarandet innebär väsentligt ökade risker för olycksfall i arbetet och överlämnat ärendet till sitt förbund. Hamnarbetareförbundet har överklagat dispensgivningen till arbetarskyddsstyrelsen samtidigt som man har anfört anmärkningar mot yrkesinspektören, som har givit dessa dispenser. Arbetarskyddsstyrelsen har godkänt yrkesinspektörens handlande, och det innebär således att man inte behöver tillämpa punkten 9 i anvisningarna.

Stuveriarbetarna i Holmsund måste i början av april månad vidta en arbetsinställelse för att tvinga sig till en luckbas, när de ansåg det vara absolut nödvändigt för att skydda sig. Jag betraktar arbetarskyddsstyrelsens förfarande som ur skyddssynpunkt verklighetsfrämmande och anmärkningsvärt. Den myndighet som är högsta övervakande instans går här helt och hållet på arbetsköparnas linje och medger dispens. Stuveribolaget kan på sin höjd tjäna 30—35 kronor i timmen på detta. Jag anser att det är en fullkomligt felaktig linje att stuveriarbetarnas säkerhet skall värderas till 30-35 kronor i timmen. Nu har socialministern inte exakt svarat huruvida han anser detta tillfredsställande eller inte. Det var det som jag frågade om, och jag vill ytterligare en gång ställa frågan: Anser socialministern att det är tillfredsställande att man lämnar sådan dispens?
Herr talman! Jag hade en interpellationsdebatt med herr Hallgren för två år sedan, och då redovisade jag min syn på olika frågor som rör arbetarskyddsanvisningarna. Jag vill i mycket hänvisa till det besked jag då lämnade. Helt naturligt kan jag inte här ta upp det enskilda fall som herr Hallgren refererar, men jag vill lägga till några principiella synpunkter. Jag har redan sagt, och jag vill stryka under det igen, att det är en uppgift för arbetsmiljöutredningen att i sitt fortsatta arbete ta upp det nuvarande systemet med lag, kungörelse och anvisningar till ingående prövning och därvid bl.a. överväga frågan om former m.m. för föreskrifter som den centrala tillsynsmyndigheten meddelar. I detta sammanhang vill jag också tillägga att såväl årets statsverksproposition som den proposition om en rad åtgärder för förbättrad arbetsmiljö som regeringen i går lade fram i riksdagen ju inrymmer mycket viktiga förslag till förstärkningar av tillsynsorganen och till förbättrade möjligheter att effektivt bevaka förhållandena på arbetsplatserna.
Herr talman! Det är gott och väl — det har sagts vid flera tillfällen, som socialministern här sade — att man satsar väsentligt mer på arbetarskydd och arbetsmiljö i dagens läge. Men det avgörande är ju inte hur mycket man satsar och vad man stiftar för lagar, när högsta beslutande myndighet inte anser att man skall följa de bestämmelser som redan finns och som vi har ansett inte vara tillräckliga. Då hjälper det inte att skärpa bestämmelserna, utan det är ju fråga om övervakningen.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat justitieministern om han delar uppfattningen att det skulle vara välbetänkt att genom lagstiftningsåtgärder — krav på obligatoriskt skyddsnät — skapa garantier i möjligaste mån mot dödsstörtningar vid cirkusoch tivoliföreställningar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Polismyndighet kan med stöd av allmänna ordningsstadgan i samband med tillståndsgivning till bl.a. cirkusoch tivoliföreställningar — för vilka det alltid fordras tillstånd — meddela föreskrifter med avseende på ordning och säkerhet. Vid tillståndsprövningen skall beaktas bl.a. om tillräckliga skyddsanordningar finns. För undersökning som kräver särskild fackkunskap kan polismyndigheten anlita sakkunnig. Anordnaren är skyldig att följa de ordningsoch säkerhetsföreskrifter som polismyndigheten meddelar. Enligt särskilda anvisningar som har meddelats av rikspolisstyrelsen gäller sedan den 1 maj 1966 besiktningsoch avsyningstvång för tivolianordningar. Anvisningar avser dock i första hand skyddet för allmänheten. Jag har emellertid inhämtat att rikspolisstyrelsen har sin uppmärksamhet fäst på frågan om skyddsnät vid vissa uppträdanden och att styrelsen kommer att skicka ut en rekommenda tion i ämnet till polismyndigheterna. Självfallet anser jag att åtgärder bör vidtas för att sådana tragiska händelser som dödsstörtningar vid cirkusoch tivoliföreställningar skall kunna undvikas. Genom de åtgärder som rikspolisstyrelsen avser att vidta bör önskvärd säkerhet kunna vinnas.
Herr talman! Jag ber att få tacka för ett alldeles utmärkt svar, som egentligen inte kunde ha varit bättre. Jag vill bara tillägga att innebörden av det här svaret står i bästa samklang med de principer som gäller i vårt land, där vi är rädda om människoliv och människor.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig hur jag ser på planerna att förlägga ett stort militärt skjutfält till södra Billingen. Jag antar att herr Richardson med sin fråga avser det förslag till nytt skjutfält för Skövde garnison som militärbefälhavaren för västra militärområdet avlämnat till chefen för armén. Chefen för armén har ännu inte tagit ställning till förslaget. Enligt de inventeringar som legat till grund för arbetet med den fysiska riksplaneringen riktar sig omfattande markanspråk mot Billingen. För Sydbillingen redovisas riksintressen för både friluftsliv, vetenskaplig och kulturell naturvård och kulturminnesvård. I området finns också betydande täktintressen. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att överlägga med kommunerna för att klargöra vilka åtgärder som — mot bakgrund av de förra året fastlagda riktlinjerna för hushållningen med mark och vatten — är påkallade med hänsyn till riksintressen. Resultatet av överläggningarna och förslag till åtgärder skall senast den 1 juli 1974 redovisas till Kungl. Maj:t. I enlighet med uppdraget till länsstyrelserna har överläggningar påbörjats mellan länsstyrelsen i Skaraborgs län och kommunerna i länet. I avvaktan på vad dessa överläggningar kan leda fram till beträffande behovet att skydda områden på Sydbillingen är jag inte beredd att ta ställning till lämpligheten av att lägga ett militärt skjutfält i detta område.
Herr talman! ”Billingen — det största Västgötaberget och Europas sydligaste vildmark — blir det första eldprovet för svensk landskapsplanering.” Så stod det i en tidningsartikel för en tid sedan. Bakgrunden var den, att diverse starka krafter kolliderade just i det området. Man behöver uranskiffer till Ranstadsverket och cementkalk till Gullhögens bruk. Man har haft planer på en motorväg och man har långt framskridna planer på ett stort militärt skjulfält på södra Billingen. Det är med andra ord för Skövde kommun vitala intressen som det gäller. Området utgör — som länsstyrelsens naturvårdsintendent uttryckt sig — en ”sällan skådad konfliktregion”. Detta är bakgrunden till min fråga. Jag tackar civilministern för svaret. Men jag tycker ändå inte att jag fått full klarhet i frågan om hur det här problemet skall tacklas i fortsättningen. Om man läser propositionen rörande den fysiska riksplaneringen som regeringen presenterade för riksdagen i höstas slås man av två saker som är av intresse i det här sammanhanget. Den ena är att försvarets behov av mark behandlas påfallande kortfattat. Försvarsaspekterna berörs endast på några rader i en proposition på 600 sidor. Den andra är att det är försvarets intressen som skyddas och inte tvärtom kommunens intressen gentemot försvaret. ”Jag vill — — — understryka”, säger departementschefen i propositionen, ”vad flera remissinstanser påpekar om vikten av att berörda försvarsmyndigheter ges möjlighet att på ett tidigt stadium delta i den fysiska planeringen.” Jag vill nu fråga civilministern om det inte också finns skäl att ge vederbörande kommun — i det här fallet Skövde — garantier för att statsmakterna inte påtvingar kommunen lösningar som den inte vill ha. Jag har självfallet inte velat avkräva statsrådet något besked i den konkreta sakfrågan utan endast önskat få själva beslutsprocessen klarlagd. Att försvaret som helhet är ett riksintresse i den mening ordet används i sådana här sammanhang är uppenbart. Men är ett enskilt skjutfält också ett riksintresse i denna mening? Hur kommer med andra ord en sådan här fråga att handläggas i fortsättningen? Finns det garantier för att kommunen själv får det avgörande inflytandet i denna planfråga?
Herr talman! Som jag klargjorde i mitt svar blir ju gången nu den att de riktlinjer som riksdagen har lagt fast för den fysiska riksplaneringen skall prövas vid överläggningar mellan länsstyrelse och kommun. Inom ramen för de här riktlinjerna har konstaterats den vikt som Billingen har ur en rad olika synpunkter — det är naturvårdsintressen och en rad andra synpunkter som är redovisade. Sålunda får — tvärtemot vad herr Richardson sade — kommunen nu tillfälle att redovisa sina önskemål och behov, och kommunen får möjlighet att tillsammans med länsstyrelsen bedöma på vilket sätt man skall kunna tillämpa de riktlinjer som vi talar om i den fysiska riksplaneringen. Därför vore det oriktigt om jag nu i detalj skulle föregripa den hanteringen genom att ange ståndpunkter i några av de frågor som kan visa sig bli aktuella när det gäller Billingen. Självfallet kommer behandlingen av frågan om det militära fältet att få anstå tills man kan bedöma på vilket sätt man skall kunna skydda de övriga riksintressen som är redovisade i den fysiska riksplaneringen. Av den anledningen kan ingen ställning tas till om det över huvud taget finns möjlighet att förlägga ett militärt fält här förrän vi har fått se hur man skall hushålla med Billingen från de andra utgångspunkterna. Kommunens intresse är sålunda i det här sammanhanget väl tillgodosett när det gäller kommunens möjligheter att framföra sin mening.
Herr talman! Att kommunen skall få möjligheter att redovisa sina synpunkter är ju alldeles självklart — något annat hade jag inte föreställt mig. Men den intressanta frågan är: Vem fattar i sista hand beslut när det gäller skjutfältet? Vi från Skaraborgs län har inte de allra bästa erfarenheter av handläggningen av sådana här frågor. För något år sedan beslöt sålunda riksdagen i strid mot våra önskningar att utvidga Kråks skjutfält vid västra stranden av Vättern, och det var ett ensidigt beslut som riksdagen den gången fattade. Vad som är det centrala i detta fall är alltså om det skjutfält som det här gäller är ett riksintresse i egentlig mening. För undvikande av varje missförstånd vill jag dock framhålla att jag inte menar att det inte skall förläggas något skjutfält till Billingen. Skövde är ju en militärstad, och där har man utomordentligt goda förutsättningar för att fylla de krav som en modern militär utbildning ställer, men jag vill understryka att det är mycket viktigt och nödvändigt att kommunen får svara för avvägningen av de olika intressena: att resurser skapas för kommunens industrier, att fritidsoch miljöintressena tillvaratas samt att möjligheter bereds den militära utbildningen. Det skall alltså inte vara försvarsdepartementet, regeringen eller riksdagen som ensidigt fattar beslutet om skjutfältet. Det är den centrala frågan i sammanhanget. Det kanske också bör framhållas att jag inte är av den uppfattningen att miljövårdsintressena bäst tillgodoses om man ensidigt driver dem. Jag menar att även de som arbetar för miljövårdsintressena bör ta hänsyn till andra intressen, t.ex. intresset av att sysselsättning skapas i en kommun. Men den avgörande frågan är: Fattar regering och riksdag beslutet om skjutfältet, och kommer det att ta över det kommunala planmonopolet?
Herr talman! Avsikten med den handläggning av ärendet som jag tidigare redovisade är just att den skall motverka risken för ensidiga beslut. Resultatet av den handläggningen kommer sedan i sin tur att redovisas för riksdagen. Eftersom skjutfältet i den meningen är en statlig angelägenhet blir det riksdagen som ytterst måste fatta beslut om huruvida det skall anläggas ett skjutfält eller inte. Och det beslutet kommer att fattas mot bakgrund av de resultat som vi här i riksdagen har fått redovisade för oss rörande den fysiska riksplaneringens anspråk på Billingen och de kommunala synpunkterna i sammanhanget. Längre kommer vi säkerligen inte i denna diskussion i dag, herr Richardson.
Herr talman! Då vill jag bara uttrycka den förhoppningen att kontakterna i denna fråga mellan försvarsdepartementet och civildepartementet kommer att bli goda, så att den bästa lösningen blir slutresultatet.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag är beredd att vidtaga sådana åtgärder som ger landstingen möjligheter att utan vederlag överlåta viss sjukvårdsutrustning till u-land. Vidare har herr Lorentzon frågat justitieministern om han är beredd att ta initiativ till ett skyndsammast möjligt framläggande av förslag till sådan lagändring, att hinder avlägsnas för kommuner och landsting att lämna bidrag till internationella hjälpaktioner. Frågan har överlämnats till mig för besvarande och jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Riksdagen har vid olika tillfällen, senast år 1970 med anledning av väckta motioner, slagit fast att tillhandahållande av finansiella resurser för internationell biståndsverksamhet huvudsakligen bör vara en uppgift för staten, kompletterad av frivilliga hjälporganisationer. Jag avser emellertid att låta utreda på vilket sätt landstingsoch primärkommuner skall kunna medges rätt att i anslutning till svensk biståndsverksamhet medverka i humanitära hjälpinsatser.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det mycket positiva svaret. I sitt svar åberopar statsrådet Lundkvist behandlingen i riksdagen 1970, och jag var den gången motionär men fick inte något som helst medhåll av konstitutionsutskottet. Ett enhälligt utskott avstyrkte min motion nr 203. Politiskt sett har alla partier varit på det klara med — liksom jag själv — att den kommunala huvudmannen skall vårda sina tillgångar, både fast och lös egendom. Så länge vi har en lag skall den självfallet följas. Anledningen till att jag tog upp problemet 1970 och anledningen till att jag ställt en fråga i år är att förhållandena har förändrats. Vi bygger om våra vårdanläggningar för att rationalisera driften, och vi får överskottsmaterial, som har ett bokfört värde. Det kan inte skänkas bort, men det kan säljas för en låg summa. Om det nu på något sätt skapas möjligheter att överlämna sådant överkottsmaterial till u-länder eller länder som drabbas av katastrofer vore det mycket bra. Man har väl inom alla partier haft en annan uppfattning om förefintligheten av sådana möjligheter just när det gäller den sjukvårdsutrustning som kommuner och landsting har rationaliserat bort för att få en rationell drift på sina sjukvårdsanläggningar. Jag tackar statsrådet för svaret, och jag hoppas självfallet att vi snart får nya författningar.

Herr talman! Även jag tackar civilministern för svaret på min fråga, och jag vill också tolka detta svar positivt. Framför allt om det statsrådet anför beträffande utredning innesluter även en lagändring är jag helt nöjd, för lagändring är egentligen den springande punkten i hela frågan. Folket i Vietnam har under många år fått kämpa en hjältemodig kamp för nationell frihet mot världens starkaste krigsmaskin. USA har använt de modernaste medel och metoder för att förgöra allt levande och pressa ned ett folk i slaveri eller, som USA-generalerna själva har uttryckt det: ”Vi skall bomba Vietnam tillbaka till stenåldern.” Inför denna rättvisa kamp för fred och rättfärdighet som det vietnamesiska folket har fört har på senare tid den stora delen av det svenska folket slutit upp och visat sin solidaritet. Detta tog sig bl.a. uttryck i den landsomfattande namninsamlingen och den ekonomiska insamligen för återuppbyggnaden av det sönderbombade sjukhuset Bach Mai. Dessa insamlingar kan betraktas som nationalinsamlingar. Folket i Vietnam ställer sig troligen mycket frågande inför det förhållandet att svenska folket beslutar om insamlingar i av folket valda instanser, som skett i en rad landsting, medan vi har lagar som helt förbjuder att man handlar på det sättet. Det är bekant för oss alla att Skattebetalarnas förening har överklagat dessa beslut. Föreningens ordförande Curt Nicolin är mycket aktiv i detta fall och har fått gehör i regeringsrätten, vars beslut ju inte kan ändras. Detta är orsaken till min fråga. Samtliga riksdagspartier ställde sig bakom Bach Mai-insamlingen, och riksdagen var enig om att tillskjuta upp till 10 miljoner kronor till insamlingen. Det är alltså den bredaste möjliga folkmening som ligger bakom insamlingen. Då är frågan: Skall snustorra lagparagrafer få förhindra en så bred uppslutning som möjligt kring denna insamling? — Det är innehållet i min fråga till justitieministern, som civilministern svarat på.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag finner det vara förenligt med svensk rättspraxis att åtalade slås i järn. I 2 § lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. föreskrivs att häktad person får beläggas med fängsel endast om det prövas erforderligt för att förekomma flykt eller eljest är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet. kriminalvårdsstyrelsen bör fängsel inte användas med mindre det behövs för att förhindra rymning eller för att skydda den intagne eller omgivningen.

Herr talman! Det är klart att man kan referera gällande lag, men det som stadgas där kan väl knappast sägas vara praxis. Lagen ger rätt stort utrymme för subjektiva värderingar — det är tydligt. Jag ber i alla fall att få tacka justitieministern för svaret, även om jag kanske hade väntat mig ett avståndstagande på något sätt; justitieministern torde vara säker på vilket konkret exempel jag syftade på när jag ställde min fråga. Jag är fullt medveten om att de som nyligen stod inför rätta i Hallsberg inte är, som det heter, Guds bästa barn. Man skulle självfallet kunna ge sig in i ett resonemang om vad deras sociala bakgrund har betytt för deras personliga utveckling, men det hör naturligtvis inte hemma i det här sammanhanget. Kvar står att det handlade om människor som gjort sig skyldiga till en rad åtalbara saker och som naturligtvis måste avtjäna straff. Men det är en sak. En annan sak är om det verkligen kan ligga i rättvisans intresse att ge rättegången den överdramatiska, panikfärgade prägel som den nu fick genom fångvårdsmyndigheternas olika åtgärder. Tony Rosendahl är inte Al Capone och Hallsberg inte 1930-talets gangsterstyrda Chicago. Men hela rättegången lades upp som om så hade varit fallet. Jag har i min fråga bara tagit upp en detalj i sammanhanget, nämligen om det kan vara en lämplig behandling av fångar att — anno 1973 — använda sig av kedjor och bojor. Vi har haft rättegångar med mördare, stora spioner, folk som har gjort sig skyldiga till mycket grövre brott utan att man har använt sig av så drastiska metoder som att göra dem till kedjefångar ungefär som det väl gick till under medeltiden. Tony Rosendahl, ”Kalle Kanon” och allt vad de nu heter har under lång tid lekt med samhället och polisen. Rosendahl har haft en lång kurragömmalek och givit utmanande intervjuer. De genomförde också en rymning, och det är klart att allt detta gick polismaktens och fångvårdsmyndigheternas ära för när. Mot den bakgrunden måste man osökt fråga sig om polisoch fångvårdsmyndigheterna nu vill ge igen, ta hämnd för det som varit och förnedra och kränka de åtalade så mycket som möjligt, bl.a. genom att föra in dem som boskap i rättssalen, kedjade med kättingar kring livet, med handbojor och tre hänglås. Skulle de psykas och knäckas på det sättet? Kan det verkligen vara förenligt med svensk rättstradition?
Herr talman! Som herr Lövenborg vet kan vi inte här i kammaren diskutera ett enskilt fall. Jag skulle emellertid vilja nämna att gällande föreskrifter är ganska restriktiva. När det gäller användande av fängsel vid domstolsförhandling vill jag hänvisa till de tillämpningsföreskrifter som jag nämnde i mitt svar till herr Lövenborg. I dessa föreskrivs att då fara föreligger att intagen som skall inställas vid förhandling kommer att rymma skall styresmannen i förväg samråda med rättens ordförande och åklagaren om erforderliga säkerhetsåtgärder. Vidare föreskrivs att den intagne inte får hållas fängslad under förhandlingen utan att rätten förordnat om detta. Det finns alltid möjlighet att göra hänvändelse till JO, om man anser att bestämmelserna överträtts. I ett fall har JO i årets ämbetsberättelse understrukit att det i enlighet med rättegångsbalkens bestämmelser ankommer på rätten och inte på kriminalvårdsmyndigheten att förordna om fängsel under förhandlingen. JO uttalar också att förordnande om att den åtalade skall bära fängsel under en domstolsförhandling bör ifrågakomma endast undantagsvis, när andra lösningar av säkerhetsfrågan inte gått att finna och fängsel bedöms oundgängligen nödvändigt.
Herr talman! Statsrådet Geijer upprepar att både den här lagen och tillämpningsföreskrifterna finns. Men man kommer inte ifrån att det också finns stor plats för subjektiva värderingar, och att man också bör ändra tillämpningsföreskrifterna förefaller mig vara ganska klart. Man kan givetvis föra ett teoretiskt resonemang om huruvida det fanns rymningsrisk eller inte. Förmodligen fanns den risken där lika väl som i så många andra rättegångar, men nog borde väl säkerheten ha varit tillgodosedd. 100 poliser hade ställt upp sig utanför och inne i huset. De åtalade bevakades minutiöst varenda minut — det fanns fullt med hundar, poliser och pistoler, och under transporten från fängelset for man fram som i den värsta gangsterfilm. Mot bakgrunden av alla de rigorösa säkerhetsåtgärder som vidtogs tycker jag att det borde ha varit en överloppsgärning att också slå de åtalade i järn. Kedjorna togs visserligen bort så småningom, men då hade ju klirret från kedjorna fortplantat sig över hela Sverige, och t.o.m. i utländska tidningar har det förekommit bilder av fångarna med kedjor och bojor. Det ger inget bra intryck av vårt rättsväsen, och jag kan heller inte inse att detta var nödvändigt. Det är klart att i öronen på de reaktionära krafter, vilka nu i ökad omfattning och med viss framgång kräver hårdare tag, måste rasslet från kedjorna ha klingat som ljuv musik. Men jag har faktiskt fått det intrycket, att justitieminister Geijer inte fann det riktigt lika njutbart.

Herr talman! Det är alldeles klart att det var brottslingar, som hade gjort sig skyldiga till olika saker. Man behöver inte gå in på den sociala bakgrunden, det sade jag redan tidigare. Nu har man ju från myndigheternas sida också under rättegången anklagat de åtalade för bristande samarbetsvilja, men att slå folk i järn kan knappast skapa de psykologiska förutsättningarna för samarbetsvilja och öppenhet. Jag tycker faktiskt att den typen av behandling av åtalade människor inte kan höra vår tid till, utan det måste finnas andra typer av säkerhetsåtgärder — och det gör det ju också.

Herr talman! Herr Henningsson har frågat, vilka åtgärder jag är beredd vidta för att skärpa kontrollen i fråga om uppgifter som lämnas i samband med ansökan om familjebostadsbidrag och vad jag avser vidta för åtgärder för att förenkla formerna för att återkräva bidrag som utbetalats på grundval av felaktiga uppgifter om förmögenhet eller inkomst. I ansökan om bostadstillägg till barnfamiljer skall familjen lämna uppgift om bl.a. bostadsoch familjeförhållanden. Inkomstuppgifter inhämtas däremot direkt från den lokala skattemyndigheten och anges i regel på ansökningsblanketten innan denna skickas till familjen. Till inkomsten skall vid inkomstprövningen läggas viss del av förmögenhet som överstiger 50 000 kronor. I ansökan skall familjen därför även lämna uppgift om förmögenhet över detta belopp. Vid undersökningar har framkommit att det i vissa fall förekommer att familjer underlåter att redovisa sådan förmögenhet. För att komma till rätta med detta problem kommer även uppgift om beskattningsbar förmögenhet att fr.o.m. i höst inhämtas direkt från skattemyndigheten och anges på ansökningsblanketten före utsändning. Vidare skall ansökningsblanketten omarbetas och förtydligas när det gäller förmögenhetsinnehav. Felaktig utbetalning regleras som regel genom återbetalning eller avräkning på löpande bidrag. Dessa ärenden handläggs normalt av det kommunala förmedlingsorganet. Endast i de fall — för närvarande ca 50 per år — där frivillig återbetalning inte sker överlämnas ärendena till bostadsstyrelsen för handläggning. Som sista åtgärd kan bostadsstyrelsen hos domstol utverka betalningsföreläggande eller dom. Därefter kan återkravet bli föremål för indrivning. Till vad jag nu sagt vill jag tillägga att den utredning som nyligen tillsatts för en teknisk översyn av inkomstprövningen och administrationen av bostadstilläggen kommer att behandla de frågor som herr Henningsson nämnt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret och för dess positiva innehåll. Att jag har aktualiserat den här frågan beror på att det i en kommun som jag känner till har visat sig att 13 procent av bostadstilläggen har betalats ut till följd av felaktiga uppgifter som lämnats av människor som har en mycket god förmögenhetsställning. Det finns fall där människor med mer än 300 000 kronor på banken har fått bostadsbidrag. Och när det kommer fram hur det verkligen förhåller sig blir man naturligtvis på förmedlingsorganet förtvivlad, när man inte direkt kan kräva tillbaka pengarna. Det vore väl också på sin plats med stämning för bedrägligt förfarande. Det kan inte tolereras att vissa personer missbrukar sin ställning i ett samhälle som har vidtagit åtgärder för att skydda de små inkomsttagarna, de ekonomiskt svaga familjerna; det är direkt stötande när sådant inträffar utan att man har möjlighet att reagera med kraft. Av det svar jag erhållit av statsrådet finner jag att man är fullt medveten om problematiken och är beredd att göra förändringar genom den utredning som har tillsatts. I den instruktion som sänts ut står det dock att kan beloppet inte kvittas mot senare inbetalningar skall ärendet översändas till bostadsstyrelsen. Vidare står det att någon åtgärd för indrivning således inte får göras av förmedlingsorganet. Det är på den punkten man anser det befogat med en ändring, även om man är medveten om att frågan skall handhas varligt. När det är uppenbart att rent bedrägliga uppgifter har serverats bör det finnas möjligheter att på det lokala planet statuera exempel för att därmed förhindra att något liknande händer. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att det i lagen om statliga bostadstillägg till barnfamiljer sägs att om någon obehörigen har uppburit bostadstillägg och har insett eller skäligen bort inse detta skall han återbetala vad han erhållit för mycket. Ärende om återbetalningsskyldighet prövas av förmedlingsorganet. Det är alltså i första omgången förmedlingsorganet som själv prövar detta ärende. I de fall där den som skall återbetala pengarna inte frivilligt vill medverka till detta får man föra upp ärendet till bostadsstyrelsen. Syftet har varit att man på detta sätt skulle få komplicerade ärenden samlade på ett ställe och därmed avlasta kommunerna en uppgift som en del av dem kanske har haft svårt att ta på sig. Kommunernas praktiska möjligheter att agera har ju blivit en annan i dag än den var när regeln utformades 1968. En omprövning är alltså aktuell, och den görs inom den bostadstilläggsgrupp som har tillsatts.

Herr talman! Herr Hamrin har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de kraftigt höjda flygpriserna mellan fastlandet och Gotland. Den nya taxa som fr.o.m. den 1 maj i år tillämpas på de svenska inrikesflyglinjerna innebär för på Gotland mantalsskrivna personer sänkt baspris vid resa mellan Gotland och fastlandet. Redan med den gamla flygtaxan kunde gotlänningar resa till avsevärt lägre priser än andra resenärer på motsvarande linjer, ett förhållande som för övrigt existerat ända från början av 1960-talet. Den 1 maj sänktes priset ytterligare, från 184 kronor till 180 kronor räknat för tur och retur-resa. Till detta pris kan gotlänningar dessutom resa på bokad plats, vilket annars på samtliga linjesträckor kräver tilläggsavgift om 30 kronor per enkelresa. På detta specialpris tillämpas dessutom såväl familjerabatter som barnrabatter. För andra än på Gotland mantalsskrivna personer som reser till och från Gotland medför den nya taxan vissa prishöjningar. Exempel härpå är sträckan Stockholm—Visby där prishöjningen blir 6 kronor — från 119 till 125 kronor — för obokad biljett och 36 kronor för bokad sådan. Vid prisjämförelsen måste emellertid beaktas att rabatter tillämpas på baspriset, vilket betyder att den faktiska prisnivån blir avsevärt lägre än den nominella. Detta är särskilt fallet just i Gotlandstrafiken där rabattresandet är mycket utbrett. Enligt senast tillgängliga statistik erlade endast ca 25 procent av de betalande resande fullt biljettpris. Övriga reste således på någon form av rabatterad biljett. I sammanhanget kan också erinras om att i det nya prissystemet utgår rabatt på hela baspriset. I de gamla priserna ingick en icke rabattberättigad del på 12 kronor per enkelresa. För bedömningen av den faktiska prisnivån bör slutligen också framhållas att möjligheterna att åka på obokad biljett får anses vara betydande. En sammanvägning av de förhållanden jag nu nämnt visar enligt min mening, att för flygtrafiken på Gotland den nya flygtaxan med tillhörande rabattmöjligheter relativt sett är gynnsam.

Herr talman! Kommunikationsministern har med hjälp av Linjeflyg försökt att ge oss ”ett rundare Sverige”. Det uttrycket myntades för åtskilliga år sedan av — vill jag minnas — någon i folkpartiets kansli för att användas i den regionalpolitiska debatten. Men tanken var inte att det skulle ta sig sådana uttryck som det nu har gjort. Jag skall inte se så mycket på gotlänningarnas resor till fastlandet utan kanske uppehålla mig mer vid fastlänningars resor till Gotland. Resultatet har utan vidare blivit att Gotland skuffats ytterligare en bit ut i Östersjön. Rabatter har tagits bort, och det kan över huvud taget ifrågasättas om vi fått lägre flygpriser — den saken får kommunikations ministern diskutera med en annan frågeställare vid besvarandet av nästa fråga. Gotlandsrabatten kan nu bara kombineras med familjerabatten och barnrabatten, såsom kommunikationsministern säger. Vi har fått ytterligare besvärligheter för näringslivet på Gotland som har den lägsta inkomsten i landet. Så t.ex. har LM Ericssons kostnader ökat med 40 000 kronor per år. Vidare har det blivit besvärligare för turismen. En småbarnsfamilj som nu reser till Visby från Stockholm för 750 kronor skulle för samma pris hamna långt nedåt Medelhavet om man i stället tog den kursen. En flygresa Stockholm-—-Visby kostar lika mycket som en resa Stockholm—Göteborg. Sträckan till Göteborg är 399 km och till Visby 190 km. Vi kan också jämföra priserna Stockholm—Gävle och Stockholm—-Norrköping vilka är avsevärt lägre än priset Stockholm— Visby, trots att man från Gävle och Norrköping har andra möjligheter att färdas till olika platser, exempelvis till Stockholm — man kan ta buss, egen bil eller tåg. Det är i stort sett förmenat Visby. Eftersom tiden är långt gången, herr talman, skall jag till sist be kommunikationsministern studera den framställning som har kommit från kommunen på Gotland beträffande de fem punkter där man begärt omprövning. Jag vill också hoppas att kommunikationsministern icke låser sig i den här frågan utan gör en förnuftig omprövning.
Herr talman! Inom ramen för en enkel fråga är det ju omöjligt att ens antyda något till svar på det som herr Hamrin började tala om, nämligen Gotlands situation rent allmänt. Herr Hamrin har här möjlighet att på en halv minut räkna upp en rad negativa faktorer för Gotland. Jag skulle, om det hade hört ihop med den här frågan, ha kunnat räkna upp lika många positiva faktorer för Gotland. Jag vill här nämna en enda sak, nämligen skatteutjämningsbidraget, men detta är en sak som vi må diskutera i ett annat sammanhang. Jag har nu bara velat nämna det, eftersom jag tycker att det är märkligt att herr Hamrin så ensidigt vill ta fram de negativa tingen för Gotland.

Gotlänningen betalar alltså för en tur och retur-resa till Stockholm 180 kronor inklusive bokningsavgift, medan det egentliga priset borde vara 250 kronor plus eventuell bokningsavgift på 30 kronor för varje enkel resa. Det senare priset — vi kan kalla det ”det riktiga priset” — får alltså den betala som bor på fastlandet. Gotlänningen har sålunda behållit sin gynnsamma ställning jämfört med andra resenärer. Det är riktigt, och det är något som vi alla vill fortsätta att slå vakt om. I konsekvens med taxesystemets idé får andra resenärer på Gotland vidkännas vissa försämringar — det skall gärna erkännas. När det gäller gotlänningarna har vi under många år sagt, att vi skall vidta speciella arrangemang. Jag tycker, herr Hamrin, att vi borde se till helheten och inte, som nu sker i den här debatten, fastna bara vid det negativa.
Herr talman! Jag är väl medveten om att flygpriserna till Gotland inte kommer att lösa Gotlandsproblemet. Men jag är mycket förvånad över att när regeringen vidtar en sådan här åtgärd man inte har den regionalpolitiska bilden i sikte. Det är självklart att höjda flygpriser gör det svårare för gotlänningarna. Det räcker inte, herr kommunikationsminister, att vara mantalsskriven på Gotland och därmed kunna resa billigt till fastlandet. Den på Gotland mantalsskrivne måste också ha någonting att livnära sig av, och det är i stor utsträckning turismen. Turismen drabbas av dessa prishöjningar. Men även näringslivet. Kostnadsökningen för LM Ericsson blir som sagt 40 000 kronor — det må man väl kunna bära — och för Gotlands kommun 35 000. Gotlands kommun får kanske bära andra höjda utgifter, eftersom man hjälper t.ex. idrottsföreningar att få kontakt med fastlandet, något som dessa har rätt att begära. Vi kommer inte ifrån, herr kommunikationsminister, att de höjda flygpriserna inte har gjort att Gotland har kommit in i ”ett rundare Sverige” utan i stället att det har kommit ytterligare en bit ut i Östersjön.
Herr talman! Jag tror, herr talman, att det är värt att än en gång poängtera att statsmakterna, när de resonerat sig fram till begreppet ”ett rundare Sverige”, däri lagt in någonting mera än vad vi kan få fram i en debatt om flygpriserna till Gotland. Jag vill erinra herr Hamrin om att de översta delarna av Norrland genom de nya flygpriserna får sänkningar på mellan 30 och 40 procent. Jag tror inte att herr Hamrin missunnar de regionerna det. Regioner på ett avstånd från Stockholm eller från Mellansverige motsvarande Gotlands får förbättringar. Detsamma gäller för gotlänningarna. För fastlänningar som vill resa till och från Gotland blir det däremot vissa smärre — jag säger smärre — försämringar. Eftersom herr Hamrin tog upp saken i sin andra fråga, vill jag också nämna att vi går in med andra stödåtgärder på kommunikationsområdet med de statliga insatser i form av transportstöd på fraktsidan som innebär att längdmetertaxan i de nya bestämmelserna blir 25 procent av vad den var för två år sedan. Jag tycker att man bör anföra det som ett exempel på vad som ändå sker, om man nu vill vara rättvis i sin bedömning av de åtgärder som på mitt speciella område vidtas för Gotland. Jag tycker, herr Hamrin, att den här debatten om flygpriserna har kommit snett helt och hållet, och den borde med herr Hamrins och alla andra goda krafters hjälp återföras till verkligheten.
Herr talman! Jag skall gärna hjälpa till att föra debatten rätt. Men låt mig då få förklara en sak: När jag tog upp uttrycket ”ett rundare Sverige” så var det inte därför att jag ville föra in alla regionalpolitiska synpunkter i debatten utan därför att Linjeflyg har begagnat sig av detta uttryck i sina annonser om de nya flygpriserna. Där står det att man medverkar till ”ett rundare Sverige”, och som bevis anförs ett enda höjt flygpris, nämligen Stockholm-—-Visby, och sedan en hel rad sänkta flygpriser. Det var av den anledningen som jag förde in begreppet ”ett rundare Sverige” i den här debatten.
Herr talman! Nu förstår jag att herr Hamrin inte har haft möjlighet att sätta sig in i de nya flygpriserna. Han påstår här att det skulle finnas ett enda höjt pris i den nya avgiftstabell som Linjeflyg har presenterat och som gäller från den 1 maj. Då är det väl ändå bäst att vi avslutar diskussionen med att herr Hamrin tittar på den nya flygpristaxan i dess helhet och sedan kommer tillbaka och säger att i den delen hade han definitivt fel.
Herr talman! Nej, herr kommunikationsminister, nu lyssnar vi inte på varandra. Jag sade att i Linjeflygs annons fanns det ett enda höjt flygpris, och det var Stockholm—Visby. Alla andra flygpriser i den annonsen var sänkta.

Herr talman! Herr Winberg har frågat mig om jag anser att den beslutade höjningen av flygpriserna mellan bl.a. platser i mellersta Norrland och Stockholm står i överensstämmelse med allmänna regionalpolitiska riktlinjer. Nya priser tillämpas i det svenska inrikesflyget sedan den 1 maj i år. Den nya flygtaxan, som avspeglar företagens kostnadsstruktur, innebär allmänt sett att priserna sänkts på de längre avstånden och höjts på de kortare avstånden. I jämförelse med den gamla taxan innebär den nya i stort att priserna blir lägre redan vid så korta avstånd som ca 30 mil, om man inte begär särskild platsreservation, i vilket fall en tilläggsavgift om 30 kronor tas ut. I de fall platsreservation önskas — och då prisjämförelsen alltså innefattar tilläggsavgiften — blir priserna lägre på sträckor över ca 45 mil. Den nya flygtaxan ligger väl i linje med strävandena att successivt förverkliga den regionalpolitiska målsättningen att skapa ökad balans i befolkningens och näringslivets möjligheter i olika delar av landet. Särskilt framträdande är därvid angelägenheten att prismässigt överbrygga de mycket långa avstånden. Detta är fallet med den nya taxan. Som exempel härpå kan nämnas sträckan Kiruna—Stockholm, där priset sänks Som en konsekvens av taxans konstruktion och koppling till företagens kostnadsbild blir prisförändringarna på de medellånga flygsträckorna mellan Stockholm och mellersta Norrland mindre. I relationen Sundsvall—-Stockholm, en flygdistans om ca 35 mil, har dock priset för obokad biljett sänkts med 8 procent, medan den bokade biljetten höjts med 11 procent. Perspektivet bör emellertid vidgas att också innefatta relationer mellan mellersta Norrland och de södra delarna av landet. I sådana relationer blir prissänkningarna betydande. Förhållandet kan illustreras med sträckan Sundsvall-Göteborg, där priset sänkts med 24 procent för biljett utan platsbokning och med 11 procent för biljett med sådan bokning.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Debatten i denna fråga ligger ju relativt nära den debatt som statsrådet just har haft med herr Hamrin. Det är ju så att vi har ett stödområde som täcker ganska stora delar av landet. I det stödområdet går det ut olika former av regionalpolitiskt stöd, bl.a. för transportverksamheten. Vi har också på riksdagens bord nu en proposition om utvidgning av transportstödet. Stödet innebär i första hand ett stöd för godstransporter, men det förekommer också visst stöd till persontransporter. Vi har ersättning till trafiksvaga järnvägslinjer, och vi har bidrag till busstrafik osv. Vi brukar nästan varje år här i kammaren diskutera frågan om ett mera generellt stöd till persontrafiken inom det s.k. stödområdet, t.ex. genom maximering av biljettpriserna på tåg, buss och flyg. Jag tillåter mig erinra om vad en minoritet i trafikutskottet uttalade i fjol: ”Kostnaderna i tid och pengar för transport av människor medför för Norrland en allvarlig konkurrensnackdel. De nödvändiga kontakterna med andra företag och kunder inom och utom Norrland försvåras genom de långa avstånden och utgör ett av det norrländska näringslivets särskilda problem. Åtgärder för motverkande av angivna olägenheter framstår därför som angelägna.” Utskottsmajoriteten gav i det betänkandet, nr 3, också uttryck för att man hade förståelse för avståndsproblematikens betydelse när det gällde persontransporterna. Nu har vi fått nya flygtaxor som ger lägre kostnader på vissa långa linjer, och det är väl riktigt. Det ligger i linje med diskussionen och tankegångarna om att man skulle maximera priserna. Men det märkliga, herr statsråd, är att detta också kommer att gå ut över andra, förhållandevis långa transporter. Det drabbar delar av landet som bl.a. har sådana näringsgeografiska förhållanden att de ingår i de områden som skall ha ett särskilt regionalpolitiskt stöd. Det är det jag tycker är inkonsekvent. Får jag ta ett exempel, nämligen det som föranlett frågan och som nämns nästan direkt i svaret. Priset mellan Sundsvall/Härnösand och Stockholm höjs från 158 kronor till 175 kronor. Jag räknar in bokningsavgiften här. Den är inte särskilt förnuftig. De flesta som reser måste väl boka en plats. Den som vill spara de här 30 kronorna utsätter sig ju för risken att inte komma med, och jag undrar hur många som vill göra det efter att ha rest ut till en flygplats som ofta ligger flera mil från närmaste tätort. Jag tycker inte prisändringen är särskilt förnuftig i den delen när den ökar kostnaderna för de områden som har behov av stöd.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om jag vill kommentera i pressen förekommande uppgifter om att risk föreligger för näraliggande och kommande personalminskningar vid SJ och om anslagsanvisningarna till s.k. olönsamma bandelar kan spela någon roll i detta sammanhang. Ett fortlöpande betydande rationaliseringsarbete krävs inom SJ för att möta kostnadsutvecklingen och hävda SJ:s ställning på transportmarknaden. Ca 75 procent av SJ:s driftkostnader utgörs som bekant av personalkostnader. Rationaliseringen måste med hänsyn härtill inriktas inte minst på personalbesparande åtgärder. Hur dessa kommer att återverka på totala antalet anställda vid SJ blir givetvis sedan beroende på den framtida trafikutvecklingen. I fråga om kopplingen mellan anslaget till trafiksvaga bandelar och SJ:s personalstyrka vill jag understryka att en sådan inte kan göras.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att den ställts är de uttalanden som gjorts från SJs sida med anledning av att riksdagen beträffande olönsam järnvägstrafik anslagit 105 miljoner kronor mindre än SJ begärt för ändamålet. Nu har man från SJ:s sida sagt att drygt 2 200 anställda måste rationaliseras bort utöver den normala årliga personalminskningen, som för det senaste budgetåret uppgick till I 850 man. Vidare skulle beslutet enligt SJ komma att innebära betydande trafikinskränkningar på de bandelar som undantagits från ersättning av den granskningskommitté som kommunikationsministern tillsatt för att granska SJ:s separatredovisning av det trafiksvaga järnvägsnätet. Eftersom dessa uttalanden tydligen åstadkommit förvirring, både bland allmänhet och SJ-anställda, om vad riksdagens beslut egentligen innebar anser jag det angeläget att detta ytterligare kan klarläggas. När trafikutskottet och riksdagen behandlat anslagsfrågan har det enligt min uppfattning rått enighet om att de synpunkter och förslag som förts fram av granskningskommittén inte varit av negativ karaktär. Den har undantagit ett tjugofemtal bandelar från ersättning på grund av att de anses ha ett visst matarvärde eller att de av andra orsaker inte bör tillhöra det trafiksvaga nätet. Kommittén har vidare framhållit att gransknings Nr 84 männen har strävat efter att se bandelarna i ett större linjesammanhang Torsdagen den och har uppfattat vissa matarbanor som intimt sammanlänkade med den 10 maj 1973 trafikstarka bandel till vilken trafiken är inriktad. Granskningsmännen understryker vidare att det förhållandet att en bandel föreslås bli undantagen från ersättning inte får betraktas som en indikation på att trafiken lämpligen bör eller kan läggas ned. Det kan i stället vara en antydan om att dess betydelse för närvarande bedöms vara sådan att bandelen bör bibehållas. Granskningsmännen har alltså tyckt att SJ i sin bedömning av vissa bandelar varit alltför negativ. Granskningsmännen har ifrågasatt SJ:s separatredovisningsförfarande i dess nuvarande utformning och vill att detta skall ses över, vilket den nya trafikpolitiska utredningen också fått i uppdrag att göra. Det är mot den här bakgrunden som vi från vpk i stort anslöt oss till den prutning av SJ:s anslagsyrkande som skedde i statsverkspropositionen. Frågan är nu som jag ser det: Finns det i riksdagens beslut utrymme för den tolkning som SJ gett beslutet? Kan man ta detta som intäkt för att påstå att 2 200 man måste rationaliseras bort? Det kan väl med bestämdhet påstås att riksdagen inte har haft sådana intentioner. Jag hade hoppats att kommunikationsministern kunde klargöra att man inte heller inom departementet menar något dylikt. När jag försöker tolka den sista meningen i kommunikationsministerns svar på min fråga finner jag också, att så måste vara fallet. Han säger där: ”I fråga om kopplingen mellan anslaget till trafiksvaga bandelar och SJ:s personalstyrka vill jag understryka att en sådan inte kan göras.” Allt flera blir på det klara med att SJ måste få en ökad andel i trafikarbetet. Detta är ju också utgångspunkten för den trafikpolitiska utredningen. Konsekvensen härav måste bli en helt annan bild för framtiden än vad som kommer fram i SJ:s redovisning av ärendet.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag vill redogöra för de skadeståndsrättsliga konsekvenserna för cyklisterna och deras anhöriga av de nya trafikreglerna. Reglerna om skadeståndsansvar vid trafikolycka har inte ändrats i samband med den nya trafiklagstiftningen och inte heller de grundläggande bestämmelserna om skyldighet för varje vägtrafikant att iaktta omsorg och varsamhet. Däremot har vissa enskilda trafikregler, som konkret anger hur trafikanterna skall handla i olika situationer, ändrats i en del avseenden. Den regel som herr Turesson torde avse med sin fråga finns i 33 8 i den nya vägtrafikkungörelsen. Enligt denna bestämmelse skall cyklande eller mopedförare, som i vägkorsning ämnar färdas rakt fram eller svänga till vänster, hålla till höger på vägen. I bestämmelsen sägs vidare att cyklande eller mopedförare, som skall svänga till vänster, skall fortsätta genom korsningen till dess motsatta sida och svänga först när så kan ske utan hinder för den övriga trafiken. Om bakgrunden till den nya regeln kan jag upprepa vad jag tidigare anfört i ett svar till herr Gustafson i Göteborg och herr Clarkson. Cyklisterna utgör en oskyddad trafikantkategori. Särskilt i vägkorsningar med flera körfält befinner sig cyklisterna i en utsatt position, när de skall färdas mellan rader av bilar, som svänger åt olika håll. För att inte cyklisterna skall tvingas ut i biltrafiken har trafiksäkerhetsverket sedan flera år rekommenderat den osäkre cyklisten att i en vägkorsning hålla längst till höger på vägen, färdas rakt fram över korsningen och, om han skall svänga till vänster, vänta på andra sidan korsningen tills körbanan blir fri. Denna rekommendation tillkom ursprungligen i samarbete mellan högertrafikkommissionen, «vägverket, <rikspolisstyrelsen, <skolöverstyrelsen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, dvs. NTF, samt Cykeloch mopedfrämjandet. Syftet med rekommendationen är att minska farorna för cyklisterna. Bestämmelsen i 33 § vägtrafikkungörelsen motsvarar denna rekommendation. Bestämmelsen går tillbaka på ett förslag av nordiska vägtrafikkommittén. Jag vill erinra om att man i Danmark, som redan tidigare infört en sådan bestämmelse, har en mycket betydande cykeltrafik och därmed också större erfarenhet än i Sverige av riskerna för cyklisterna i tät trafik. Man har emellertid från svensk sida varit medveten om att bestämmelsen inte under alla förhållanden utgör en idealisk lösning, åtminstone inte om den ges en generell tillämpning. Med hänsyn härtill beslöts att 33 § vägtrafikkungörelsen inte skall träda i kraft förrän den 1 maj 1974. Avsikten har därvid varit att under tiden fram till ikraftträdandet undersöka trafikförhållandena i olika slag av korsningar och vilka möjligheter det finns att genom vägmärke, vägmarkering och andra liknande anordningar styra cykeloch mopedtrafiken på ett lämpligt sätt med hänsyn till förhållandena i de enskilda fallen. I den mån dessa undersökningar och de vidare erfarenheterna från Danmark, där motsvarande bestämmelse gällt under en längre tid, ger anledning till det, kommer jag givetvis att föreslå de modifieringar av föreskriften i 33 § vägtrafikkungörelsen som kan anses påkallade. Ett säkrare färdsätt för cyklisterna medför givetvis att riskerna för skada i trafiken minskar. Någon annan skadeståndsrättslig konsekvens av den nya trafikregeln torde inte uppkomma.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det långa och utförliga svaret — men det är väl inte riktigt så som kommunikationsministern säger i de sista orden. Läget är för närvarande det, att om en bilist kör på en cyklist förutsätter man i princip att bilisten varit oaktsam. Bilföraren måste, om han skall kunna klara sig från skadeståndsskyldighet, bevisa motsatsen. Juristerna kallar det på sitt fackspråk att han måste exkulpera sig. Om Nr 84 bilisten kan bevisa att cyklisten kört ovarsamt, t.ex. genom att bryta Torsdagen den mot någon trafikregel, slipper bilisten skadeståndsansvar. 10 maj 1973 Om man nu inför en ny trafikregel som begränsar cyklisternas rörelsefrihet i trafiken, blir det alltså lättare för bilisterna att peka på AN. deskadeståndsomständigheter som talar till deras förmån och som kan befria dem från rättsliga följderna eller begränsa deras trafikansvarighet. Den nya regeln i 33 § vägtrafik 4 de nya cykel kungörelsen, som avses träda i kraft den 1 maj nästa år, är just av denna trafikreglerna I början av svaret säger kommunikationsministern att reglerna om skadeståndsansvar vid trafikolycka inte har ändrats i samband med den nya trafiklagstiftningen. Nej, det är riktigt, men jag ifrågasätter om de inte bort ändras just med hänsyn till denna försämrade situation som inträder för cyklisterna. För närvarande kan cyklisterna tillämpa filkörning, och i de moderna trafikapparaterna är detta många gånger nödvändigt, om man verkligen skall komma dit man vill komma. Den nya regeln i 33 § förbjuder emellertid cyklisterna att tillämpa filkörning. En cyklist som på grund av gatans eller vägens utformning och konstruktion känner sig tvingad att åsidosätta denna nya regel för att verkligen komma dit han vill komma, riskerar alltså att bli utan rätt till skadestånd om han blir påkörd av en bil. Cyklisternas skadeståndsrättsliga ställning kommer således att bli försämrad, om den nya regeln träder i kraft. Det är naturligtvis ganska betänkligt, eftersom det drabbar den svagare parten i situationen. Jag har, herr kommunikationsminister, svårt att se ens en liten strimma av någon sorts jämlikhetstänkande i en sådan här trafikreform. Men jag noterar med tillfredsställelse det kommunikationsministern säger alldeles mot slutet av svaret, nämligen att han är beredd att överväga ändringar i regeln före den 1 maj nästa år, då den är avsedd att träda i kraft.
Herr talman! Jag vill upprepa det som jag har sagt i mitt svar och som herr Turesson också har citerat: Reglerna om skadeståndsansvar vid trafikolycka har inte ändrats i samband med den nya trafiklagstiftningen. Sedan må vi diskutera hur länge som helst om trafiksäkerheten, cyklisterna och andra trafikanter. Jag har kanske litet svårt att förstå sådana synpunkter i en trafiksäkerhetsdebatt som herr Turesson och även andra ibland för fram. Ingen kan väl förneka att cyklisterna är oskyddade i trafiken och löper risk att skadas allvarligt även vid en i övrigt ringa trafikolycka. Bilisterna sitter skyddade i sina fordon. Detta, herr talman, är fakta, och ingen trafiklagstiftning i världen kan utplåna skillnaden mellan cyklister och bilister i fråga om skyddet mot skador. Det enda realistiska sätt som finns för att lösa problemet är att åstadkomma en trafikseparering i de farligaste situationerna, och den här nya regeln för cyklisterna innebär just en sådan separering av trafiken att cyklisterna skall slippa delta i det allmänna filkörandet mellan, före och efter bilister som många gånger kör i flera filer. Det är det som är tanken bakom denna regel. 27 Låt mig avslutningsvis summera: Den nya regeln har tillkommit i enlighet med en mångårig rekommendation från ansvariga myndigheter och organisationer — och sådana rekommendationer är vi skyldiga att lyssna på — på grundval av erfarenheter från bl.a. cykellandet Danmark, vilket jag också vill upprepa. Syftet är att minska riskerna i trafiken för cyklisterna genom trafikseparering. Men det återstår ännu vissa problem att lösa, och därför har vi, som jag angivit i svaret, sagt oss att vi skall överarbeta bestämmelserna fram till den 1 maj 1974. Arbetet med lösningen av dessa problem pågår inte bara nationellt utan även i andra länder. Vi vill veta exakt vad vi gör, herr Turesson, innan vi gör det. Men när vi gör det skall vi vara klara över att vi har en allmän opinion, åtminstone i första hand på organisationssidan, och internationella jämförelser bakom oss så att vi får en riktig tillämpning.
Herr talman! Eftersom kommunikationsministern upprepar en del av vad han sade i svaret så kan jag väl upprepa en del av vad jag sade i tacket. Det är utan tvivel så, att reglerna om skadeståndsansvar skulle behöva ses över när man ändrar spelets regler på det här sättet, och det är det jag efterlyser. Jag menar att cyklistens skadeståndsrättsliga ställning blir försämrad på grund av den frestelse han utsätts för att bryta mot en regel som många gånger för honom ter sig oförnuftig. Det är sant att organisationerna i Sverige, som har tillfrågats tidigare, vill ha den här regeln och att de trodde att den skulle medföra någon sorts separering av olika trafikslag, men det är väl också sant att de har ändrat uppfattning på senare tid. Den här nya regeln kallas ju inte för inte för ”dödens sväng”, och jag tycker inte det är särskilt lämpligt att slå vakt om en sådan trafikregel, särskilt om man inte samtidigt förbättrar den skadeståndsrättsliga ställningen för dem som utsätts för denna trafikfara. En verklig separering av olika trafikslag skulle ju innebära att det fanns särskilda cykelbanor med planskilda korsningar. Men här separerar man ju litet halvdant fram till det att svängen skall företas, och när svängen skall företas är man minsann inte separerad från den andra trafiken.
Herr talman! Jag vill bara upprepa en sak, nämligen att här sker inga sådana förändringar av skadeståndslagstiftningen som herr Turesson åberopar. Jag har fortfarande litet svårt att komma till kärnan av herr Turessons resonemang — huruvida man vid ändringar av vägtrafikkungörelsen av och till direkt också skulle behöva se på skadeståndslagstiftningen, om man eventuellt har förbättrat eller försämrat den för den ene eller för den andre. Herr Turesson! Cyklisterna och bilisterna är fortfarande på samma väg efter det att de här förändringarna har skett. Skillnaden är bara att vi försöker se till att cyklisterna får det litet lättare att ta sig fram och slipper hålla på att kryssa i olika filer och mellan olika köer av bilar. Det är det som sker, herr Turesson, och inte någonting annat. Sedan är det också signifikativt för denna debatt att herr Turesson har hört att den här regeln för cyklisterna har blivit benämnd ”dödens sväng”. Vet herr Turesson vad man kallar den i Danmark? ”Den säkra svängen.”
Herr talman! Vi kommer naturligtvis inte så mycket längre. Men den skillnad som har inträtt är inte att cyklisterna får det lättare att ta sig fram, som kommunikationsministern uttrycker sig, utan det är att bilisterna får det lättare att komma ifrån sitt skadeståndsansvar, när en olycka inträffar. Det är detta jag tycker är betänkligt. Jag är inte säker på att man kan åstadkomma någon förändring i skadeståndsrätten som leder till förbättringar för den stackars cyklisten som råkar ut för en olycka. Och är det så att man inte kan det och inte gör det, då är den här reformen inte särskilt bra.
Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat mig om jag har uppmärksammat den höga olycksfrekvensen på väg 31 mellan Nässjö och Jönköping och det förhållandet att denna vägsträcka enligt planerna ej kommer att byggas om förrän någon gång på 1980-talet. Till ledning för vägnätets utbyggnad upprättas enligt väglagstiftningen länsvisa flerårsplaner som omfattar fem år. Nu gällande flerårsplan, som upprättades under förra året, omfattar perioden 1973—1977. Enligt vägkungörelsen skall dessa flerårsplaner revideras vart tredje år, vilket innebär att gällande flerårsplaner skall ses över år 1975. Som bekant lägger vidare regeringen årligen fram förslag om medelsanvisning till vägbyggandet, som riksdagen får ta ställning till. När ett vägprojekt kan komma till utförande är alltså beroende av den bedömning som i samband med planeringen görs av bl.a. nuvarande vägs framkomlighetsoch trafiksäkerhetsförhållanden, omfattningen av andra angelägna vägprojekt och medelstillgången. I den vid årsskiftet fastställda flerårsplanen för byggande av riksvägar i Jönköpings län har vägverket och länsstyrelsen prioriterat en utbyggnad av väg E4 vid Värnamo. Någon större ombyggnad av väg 31 mellan Jönköping och Nässjö har därför inte kunnat inrymmas i planen. För närvarande pågår emellertid inom statens vägverk i samråd med berörda kommuner en utredning om den framtida sträckningen och utformningen av väg 31. Den närmare tidpunkten för projektets utförande får, i enlighet med vägkungörelsen, prövas vid översynen av flerårsplanen. Vägverket följer successivt olycksfallsutvecklingen på vägnätet och vidtar de åtgärder som kan behövas. Jag tänker då dels på trafikregleran de åtgärder, dels på vissa andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i avvaktan på en fullständig ombyggnad, exempelvis utbyggnad av stigningsfält, ombyggnad av vägskäl och reglering av enskilda anslutningsvägar. Enligt uppgifter som lämnats av vägverket avser man att göra en analys av olyckorna på väg 31 för att närmare söka klarlägga orsakerna till dessa.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Väg 31 mellan Nässjö och Jönköping är inte mer än ungefär 45 kilometer lång, men den medger omkörning på bara tre å fyra ställen. Vägen är hårt trafikerad och utgör länets pulsåder i öst-västlig riktning. Vägen är kort sagt i ett mycket otillfredsställande skick. Olycksfallsfrekvensen på vägen är betydande; den är t.o.m. högre än på den del av E4 som går genom länet och som inte är motorväg. Detta säger väl ganska mycket, därför att just E 4 ner mot Värnamo ju länge har ansetts vara en farlig och särskilt olycksfallsdrabbad väg. Jag har dock självfallet ingenting att invända mot att man bygger ut den delen av E 4 enligt planerna. Speciellt allvarligt tycker jag det är att vägen mellan Nässjö och Jönköping med kuslig precision länge haft en dödsolycka per år. Enligt föreliggande planer kommer vägen att byggas ut tidigast någon gång i slutet av 1980-talet, enligt vad jag inhämtat från vägförvaltningen i Jönköpings län. Detta innebär att de nuvarande mycket allvarliga förhållandena kommer att bli föremål för åtgärder först om 15 å 20 år. Anser verkligen herr kommunikationsministern att detta är rimligt? Jag tycker emellertid att det är bra att en utredning görs, som herr kommunikationsministern meddelade i sitt svar. Jag ber att särskilt få tacka för detta, och jag är övertygad om att just det beskedet kommer att tas emot med stor tacksamhet av invånarna i Jönköpings län.
Herr talman! Får jag bara som tillägg till mitt första svar säga, att i sitt yttrande i höstas över flerårsplanen för byggande av riksvägar framhöll länsstyrelsen i Jönköping att väg 31 Jönköping—Nässjö är av stor betydelse från regionalpolitisk synpunkt. Länsstyrelsen sade dock i samma andedrag att det inte bedömts realistiskt med hänsyn till de stora kostnaderna att yrka att nämnda företag nu intages i flerårsplanerna. Det var vad länsstyrelsen sade. I flerårsplanen har man dock — och det känner säkert herr Björck i Nässjö också till — tagit upp tre visserligen mindre men ändå betydelsefulla förbättringar på väg 31. Det gäller bl.a. förbättringar i samhällena Tenhult och Forserum. Den sammanlagda kostnaden för dessa objekt, vilka alltså avses komma till utförande under den femårsperiod vi nu inleder, beräknas uppgå till ca 2,5 miljoner kronor. Jag har velat göra detta tillägg för att åskådliggöra att man redan nu ändå vidtar vissa smärre men ur trafiksäkerhetssynpunkt viktiga förbättringar.
Herr talman! Jag vill understryka vad kommunikationsministern sade om denna vägs regionalpolitiska betydelse. Den ganska dåliga utvecklingen för de östra delarna av Jönköpings län tror jag personligen i viss mån sammanhänger med den dåliga vägen, som har omöjliggjort en ordentlig trafikförsörjning. Nu kommer man visserligen att göra några ganska små ombyggnader av vägen, men de kommer inte att bli av någon avgörande betydelse, därför att — som länets vägförvaltning skriver — det kommer inte att finnas några lämpliga anslutningar mellan den gamla och den nya vägen mellan Ödestorp och Nässjö, och det omöjliggör ordentliga etapputbyggnader enligt vägförvaltningen i Jönköpings län. Jag tycker personligen att en sådan här mycket olycksdrabbad väg inte kan få fortsätta att existera i sitt nuvarande skick 15 å 20 år, kanske fram till 1990, innan någonting avgörande sker.

Fastighetstaxeringsutredningen har föreslagit genomgripande ändringar av fastighetstaxeringen. Förslaget innefattar bl.a. en metod för beräkning av särskilt byggnadsvärde på jordbruksfastighet. I detta hänseende redovisas för övrigt fem alternativa lösningar. Ingen av de fem metoder utredningen berört behöver generellt sett ge lägre värden än som anges i de nya bestämmelserna om inkomstbeskattning av jordbruk. Statistiska centralbyråns prisstatistik ligger till grund för bedömningarna vid fastighetstaxeringen. Redovisningen av denna statistik har i huvudsak varit densamma sedan år 1965. Underlaget för statistiken har enligt vedertagna statistiska regler ansetts representativt. Fastighetstaxeringsutredningen har emellertid föreslagit en utvidgning av prisstatistiken för jordbruksfastigheter och viss annan revision av denna statistik. Hela utredningsförslaget om reformerad fastighetstaxering är för närvarande föremål för remissbehandling. I avvaktan på remissutfallet anser jag mig nu inte böra ta någon ställning i de aktualiserade frågorna.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. Finansministern hänvisar till att han inte vill göra något ställningstagande i dag, med hänsyn till att ärendet befinner sig ute på remiss. Vad jag framför allt ville peka på med min interpellation var den oro man känner inför de många osäkra faktorerna och bristerna i utredningsmaterialet. Jag har i interpellationen först berört det skatterättsliga fastighetsbegreppet. Jag har där inte angivit någon direkt frågeställning, men jag vill ändå säga att här är det en fråga som kräver grundligt övervägande innan man tar slutlig ställning. Enligt jordbruksbeskattningsbeslutet i höstas skulle byggnadsinventarierna föras till inventarier och resten skulle vara byggnadsvärde — enligt min mening klara rena linjer. Härvidlag förelår fastighetstaxeringsutredningen att till taxeringsvärdet skall föras också byggnadsinventarierna. Jag hoppas att finansministern har uppmärksammat detta och ser till att vi här inte åstadkommer ett krångligt system utan kan bibehålla de rena klara linjer som framskymtade i jordbruksbeskattningsbeslutet i höstas, enligt vilket byggnadsinventarierna förs till inventarier och resten får föras till byggnadsvärde — dvs. taxeringsvärde. Skulle det av fastighetstaxeringsutredningen föreslagna sättet tillämpas skulle byggnadsinventarierna räknas till byggnader när det gäller kapitalredovisningen men till inventarierna vid inkomstredovisningen, och det är detta system jag hoppas vi skall undvika. När det sedan gäller fastighetstaxeringen är det alldeles riktigt, som finansministern sagt, att det gjorts upp fem olika alternativ på beräkning av byggnadsvärde. Finansministern har angett som sin uppfattning att det inte skall finnas någon risk för att de inte skall ge samma resultat som det som framskymtar i beslutet om jordbruksbeskattningen. Vad jag framför allt reagerar mot i det förslag som utredningen rekommenderat — alternativ I — är den beräkningsgrund man kommit fram till beträffande värdet på icke bebyggd mark. För det första är antalet försäljningar mycket begränsat, och för det andra rör det sig oftast om köp av tillskottsmark. Jag ställer frågan: Kan man över huvud taget få fram en statistik på såld obebyggd åkermark om man tar bort tillskottsmarken? Dessa köp utgör ändå huvudparten, de ger en felaktig bild, men utan dessa blir statistikunderlaget mycket ringa. Det är viktigt att byggnadsvärdena — underlaget för avskrivningar — blir så rättvist fastställda som möjligt, och det är angeläget att dessa värden blir riktiga, så att man kan förverkliga det som var avsikten när beslutet om jordbruksbeskattningen fattades i höstas. Köpeskillingsstatistiken är enligt min uppfattning alltför bristfällig för att ge en rättvis bild av marknadsvärdet. Endast omkring 2 000 köp i hela landet ligger till grund för denna statistik. I denna köpeskillingsstatistik ingår även köp av grannfastigheter, och de ingår där med hela beloppet. Inte minst i mitt län händer det vid många tillfällen att jordbrukare köper en grannfastighet och säljer byggnaderna omedelbart därefter. I statistiken inräknas emellertid inte köpet av enbart marken utan hela köpet, vilket gör att köpeskillingsstatistiken beträffande denna grupp blir mycket felaktig. Jag kan ge ganska många exempel på fall där värdet av de försålda byggnaderna uppgått till minst hälften av det totala försäljningsvärdet. I statistiken ingår hela beloppet, och det tycker jag ger en felaktig bild. Sedan föreligger också det förhållandet att mycket mark i vissa områden har sålts till vägar och till tomtmark. Det har skett inte minst i de expansiva områdena. Finansministern anför att inga förändringar har skett beträffande redovisningen av statistiken sedan 1965 och att underlaget för den har ansetts representativt. Det är nog riktigt. Det har emellertid skett mycket stora förändringar när det gäller försäljningar av jordbruksfastigheter under denna period. Dels har strukturrationaliseringen gått ännu snabbare än tidigare, och därför har tillskottsköpen ökat, och dels har — som jag nyss nämnde — denna mycket starka expansion inneburit att mycket stor areal sålts både till vägar och till tomtmark. Dessa köp medtas inte i statistiken. Men om vederbörande säljare köper en ny jordbruksfastighet, så medtas det i statistiken. Jag försökte då jag satt med i prövningsnämnden i Malmö att få fram uppgifter om hur många av dessa så att säga andrahandsköp som var med i köpeskillingsstatistiken, men jag fick aldrig fram någon sådan. Men i det område där jag själv bor är det en mycket stor del av köpen som görs av just dem som tidigare sålt till kommunen eller till staten. De fäster i många fall inte så stort avseende vid priset; för dem är det fråga om att kunna fortsätta som jordbrukare. Därför ger köpeskillingen i de fallen inte något klart besked om vad som är marknadsvärdet. Den är snarare ett uttryck för en önskan att fortsätta som jordbrukare; priset har då spelat mindre roll. När det gäller släktköpen har det sedan 1965 skett en viss förändring. Genom realisationsvinstbeskattningen har priserna vid släktköpen blivit mera realistiska. Jag skulle för min del vilja säga, att om man skall ha kvar tillskottsköpen, så borde man också ta med släktköpen, för att något balansera statistiken och få fram ett mera rättvist underlag för de kommande fastighetstaxeringarna. Jag har velat aktualisera frågan på detta tidiga stadium därför att den har stor betydelse för berörda grupper i samhället. Jag vill ännu en gång tacka för svaret och hoppas att statsrådet uppmärksammar de problem som jag här har berört.

Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad har frågat mig om jag anser att indragning av koncessioner är rätta metoden för att få till stånd överlåtelser eller sammanslagningar av elektriska distributionsföreningar. Med sin fråga torde frågeställaren syfta på det förhållandet att kommerskollegium vid koncessionsgivningen förlänger linjekoncessionerna för vissa mindre distributionsföretag under endast kortare tidsperioder. Med giltighet fr.o.m. år 1958 beslöts vissa ändringar i lagen, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. Syftet med ändringarna var främst att underlätta rationaliseringen beträffande distributionen av elkraft på landsbygden och att åstadkomma bärkraftiga distributionsföretag. Några bestämmelser om tvångsåtgärder eller inlösenförfarande för att förverkliga rationaliseringsåtgärderna finns inte i lagen. Efter frivilliga överenskommelser har emellertid många små distributionsföretag sammanförts eller gått upp i regionala företag med abonnentunderlag som medger rationell drift. Inom ramen för lagstiftningen verkar kommerskollegium på olika sätt för att åstadkomma frivilligt samgående mellan distributionsföretag. Härvid förlänger kollegiet i vissa fall linjekoncessionerna för mindre eldistributörer under endast kortare tidsperioder. På så sätt markerar kollegiet att ett distributionsföretag bör ta upp förhandlingar för att gå upp i en större distributionsenhet. Såvitt jag har mig bekant har det emellertid inte i något fall hänt att distributionsföretag vägrats fortsatt koncession. I vissa fall har olika företagsformer och skilda ägarintressen medfört att samgående i nybildade företag varit förenat med problem som trots långvariga förhandlingar mellan parterna inte kunnat lösas. Elutredningen har därför fått i uppdrag att söka klarlägga vilka svårigheter som normalt möter vid sådant samgående och överväga vilka åtgärder som krävs för att undanröja dessa.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, herr industriminister. Vid olika tillfällen har jag under de senaste åren fått vara med om att konstatera hurusom elektriska distributionsföreningar har fått anmaning att antingen överlåta verksamheten eller att gå samman med någon annan förening. Det har sagts att det borde ske därför att man då skulle uppnå lämpliga distributionsenheter. De här anmaningarna har föreningarna fått när de begärt fortsatt koncession, och då har de, som herr industriministern säger, fått tillstånd att ytterligare en kort tid sköta om eldistributionen. Föreningarna har fattat det så att kommerskollegium utnyttjat tillståndsgivningen som ett påtryckningsmedel. Enligt min mening skall eldistributionens omstrukturering ske genom frivilliga överenskommelser, och vi är helt överens om att det är sakskäl som skall föranleda sammanslagningar. Kommerskollegium får inte bara föreskriva att en förening erhåller en kort tid på sig för att ordna med en sammanslagning. Helt naturligt skall näringslivets och andra elkonsumenterns intressen beaktas, och det gäller också att handskas på bästa sätt med samhällets resurser. Det kan inte råda delade meningar om den saken, men det skall finnas sakskäl för att göra sammanslagningar eller överlåtelser. Om man kan få billigare råkraft, om man kan få till stånd en utjämning mellan glesbygd och tätort, om man kan få bättre jourtjänst, om man kan få billigare strömleveranser till abonnenterna, då är det sakskäl. Men i ett fall som jag känner till meddelades det bara att föreningen inom ungefär tre månader skulle vara klar med överlåtelsen. I brevet, som skrevs den 20 mars, sade kommerskollegium att det var nödvändigt att överlåtelsefrågan bringades till snar lösning och att man för att bereda föreningen rådrum för överlåtelsen medgav tillfällig förlängning till den 30 juni 1973. Det går ju inte att klara en sammanläggning på tre månader. Två år kan man behöva för att klara alla överläggningar och värderingar som skall göras. Det måste finnas en rimlig chans att klara sådana saker; man kan inte tänka sig tremånaderstillstånd. Det är det som gör att jag anser att man inte skött tillståndsgivningen på bästa sätt, när man använt koncessionstillstånden som påtryckningsmedel.
Herr talman! Jag kan förstå de problem som uppstår i sammanhanget. Jag vill bara erinra om att denna lag tillkom 1957, således för 16 år sedan. Målsättningen var att man skulle försöka åstadkomma mera lämpliga och större distributionsföretag. Vederbörande har alltså haft ganska god tid på sig att tänka över sin situation. Med mitt svar har jag emellertid velat klarlägga att förhindrande eller indragning av koncessioner kan inte kommerskollegium ge sig in på. Tiden har gått, och man kan nog räkna med att den målsättning som man ställde upp 1957 redan är föråldrad. Vi får väl se vilka förslag den nya eldistributionsutredningen leder fram till när den blir färdig.

Herr talman! Industriministern och jag är tydligen i långa stycken helt överens.

I en liten förening, som har ett par tre tusen abonnenter, bor linjearbetarna i bygden och känner till föreningens område. Det är av stort värde för abonnenterna. Dessa linjearbetare vet t.ex. vilka träd man kan befara skall falla ned, om det blir oväder med tung snö eller storm. Jag kan erinra om stormen på Västkusten 1969, där en distributionsförening som jag väl känner till på kort tid klarade upp problemen. Sedan lånades dessa linjearbetare ut till andra företag. Sådana saker bör också vägas in i sammanhanget, innan man går ut och säger att distributionsföreningarna får ytterligare några månaders koncession. På fråga vad som sedan händer har jag fått svaret att om man efter denna tidsfrist fortsätter att leverera är det olagligt. Jag har fått det svaret och anser att så kan det inte få tillgå.

Herr talman! Herr Hjorth har frågat mig vilka säkerhetsåtgärder som kommer att vidtagas för att eliminera miljöriskerna vid de planerade oljeborrningarna i Östersjön. Oljeprospektering AB fick i juni 1969 tillstånd att söka efter olja och gas på vissa delar av den svenska kontinentalsockeln. I tillståndet har föreskrivits att fast eller flytande anläggning för borrning i havsbotten inte får inrättas på kontinentalsockeln utan att Kungl. Maj:t efter framställning från bolaget lämnat särskilt medgivande därtill. OPAB har nu ingett en ansökan om medgivande att borra på vissa platser utanför Skåne och Gotland. Ärendet bereds för närvarande. En bland flera förutsättningar för att medgivande till borrningar efter olja till havs skall komma i fråga är att de utförs på ett från oljeskadesynpunkt betryggande sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Det framgår av propositionen 112 i år angående vissa åtgärder på oljeoch naturgasområdet att oljeborrningar beräknas komma i gång utanför Skåne och i Östersjön detta år. Av industriministerns svar framgår också att ansökan har lämnats in och är under beredning. Men varken i den proposition som jag nämnde eller i propositionen 51 år 1968, där bildandet av ett bolag för naturgasoch oljeprospektering föreslogs, berörs dock de miljörisker som måste vara förknippade med oljeborrning på havsbotten. Diskussionerna kring säkerhetsriskerna med oljetankers i våra farvat ten har ju varit synnerligen livliga under senare år. Däremot tycks man inte tillräckligt ha uppmärksammat riskerna i samband med oljeborrning. Det torde dock vara klart att om en katastrof skulle inträffa vid en borrplattform där man funnit olja kan följderna för både djurliv och växtvärld i Östersjön bli av väldigt stor omfattning. Även om riskerna för en katastrof inte är så stora måste man ändå ha föreskrifter och i varje fall största möjliga garantier för att en skada inte skall inträffa. Man måste också ha en snabb och effektiv katastrofberedskap om det värsta trots allt skulle hända. Rent allmänt får man väl säga att i samband med oljeborrning riskerna för okontrollerade utsläpp är rätt betydande. Det uppborrade materialet innehåller ofta en hel mängd olja. Olja kan även strömma ut direkt från borrhålet. Även om utsläppen blir av ringa omfattning kan det dock, om flera borrningar pågår samtidigt, bli fråga om rätt omfattande skadegörelse. Jag tycker därför att det är viktigt att man genom föreskrifter och genom uppföljning ser till att oljeslammet inte dumpas i havet. Nu säger industriministern också att bland förutsättningarna ”för att medgivande till borrningar efter olja till havs skall komma i fråga är att de utförs på ett ur oljeskadesynpunkt betryggande sätt”. Det är nog bra, men jag vill ändå fråga industriministern om det betyder att en arbetsplan måste upprättas, presenteras och godkännas innan borrningen får sättas i gång. Östersjön är ju speciellt känslig i detta avseende genom sin långsamma vattenomsättning. En oljeemulsion blir enligt uttalanden från experthåll giftigare ju lägre salthalten i vattnet är. Det betydande fisket i Östersjön liksom de fina badstränderna runt Skånes kust och på Öland och Gotland utgör också anledningar till den allra största försiktighet och till god beredskap vid oljeborrning i Östersjön.
Herr talman! Jag delar herr Hjorths uppfattning. Man får inte på något sätt nonchalera de risker som kan föreligga. Nu räknar man ju med att riskerna är lika stora vid borrning till lands som de är till havs. Man har väsentligt större erfarenheter då det gäller landborrning. Vid borrning låter man en borrvätska cirkulera i borrhålet — om vi nu skall tala något litet om tekniken. Borrvätskans specifika vikt kan varieras. Den tjänar bl.a. syftet att genom sin tyngd hålla tillbaka eventuell olja eller gas. Det kan emellertid inträffa att man oförutsett träffar på kolväte vars tryck är så högt att borrvätskan inte kan hålla emot. Då kan gas och olja tränga upp. För att förhindra sådana olyckor monterar man över borrhålet snabbstängande ventiler. Man använder sig av en rad tillslutningsanordningar som fungerar oberoende av varandra. Detta är i korthet de säkerhetsåtgärder som kan vidtas. Det är självklart att man innan tillstånd lämnas ger föreskrifter i den riktning som innebär att allt vad som är tekniskt möjligt att göra för att klara eventuella olyckor också skall göras. De ingår således i en säkerhetsplan som måste tillämpas.
Herr talman! Jag tackar industriministern för dessa kompletterande Måndagen den upplysningar om tekniska åtgärder. Vi får väl hoppas att åtgärderna är 14 maj 1973 tillfredsställande. Men om trots allt en olycka ändå skulle inträffa, ligger = - av ett nedläggande Herr industriministern JOHANSSON: av Bromma flygfält Herr talman! Jag vill bara tillägga att från de provborrningar som har skett i Nordsjön har inte rapporterats något fall av oljeläckage.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig om Stockholms innevånare vid Bromma flygfälts nedläggande alltjämt kommer att kunna utnyttja de delar av Ladugårdsgärde som nu som ersättning för upplåtelsen år 1946 till kronan av Bromma flygfält används av dessa som allmänt strövområde. Om så inte avses bli fallet frågar herr Wiklund vartill dessa strövområden skall användas. Genom avtal den 30 december 1946 mellan Kungl. Maj:t och kronan å ena samt dåvarande Stockholms stad å andra sidan har staden eller numera kommunen till kronan med nyttjanderätt för en tid av 50 år från den 1 januari 1947 upplåtit visst område i Stockholm att användas som flygplats till allmänt bruk, dvs. Bromma flygplats. Som ersättning för nämnda upplåtelse har kronan till kommunen upplåtit visst markområde å Ladugårdsgärde i Stockholm. Av 18 i 1946 års avtal framgår att man vid avtalets ingående förutsatt att flygplatsen kunde komma att läggas ned före den avtalsenliga tidens utgång. Upplåtelsen av Ladugårdsgärde gäller enligt 7 § i nämnda avtal under samma tid som kronans nyttjanderätt till Bromma flygplats äger bestånd. Den fortsatta användningen av ifrågavarande områden är en fråga som vid lämplig tidpunkt — när frågan om Bromma flygplats slutligt reglerats — får tas upp till behandling.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Norling för svaret på min interpellation. Snabbheten att besvara interpellationen är värd all möjlig uppskattning. Tyvärr kan jag inte säga detsamma om innehållet i svaret, eftersom detta väsentligen består av en redogörelse för det upprättade avtalet mellan staten och Stockholms kommun, en redogörelse som redan finns i interpellationen. Jag kan dock i viss mån förstå att kommunikationsministern inte har mycket att svara på min första fråga i interpellationen, nämligen om stockholmarna vid ett eventuellt nedläggande av Bromma flygfält och 43 upphörande av statens nyttjande av detta fält, alltjämt kommer att få ströva på det enligt avtalet kompensationsupplåtna Ladugårdsgärde. Om det nu inte finns mera bakom slutmeningen i interpellationssvaret än vad man kan inhämta när man läser denna mening rakt fram. Men, herr kommunikationsminister, förstå då också mig och de medborgare som är hemmahörande i de båda berörda delarna av huvudstaden, om man nu alltjämt får kalla Stockholm för huvudstad. Saken är ju den att frågan om nedläggning av Bromma flygfält lett till ganska snåriga spekulationer, utläggningar och mytbildningar om motiven för en sådan eventuell nedläggning. Man har gjort gällande att Stockholms kommun skulle spekulera i en liknande disposition av flygfältets mark för en kompakt höghusbebyggelse. Denna påstådda spekulation skulle spela stor roll i de kommunala instansernas agerande i Brommafrågan. Utläggningar av detta innehåll har förts vidare av pressen och åberopades också av en icke-stockholmsk ledamot av denna kammare, då vi här i riksdagen nyligen debatterade Brommafältets vara eller icke vara. I pressen återgivna skisser av en höghusstad på Bromma flygfält betecknas dock av den av Stockholms kommun utgivna informationstidskriften som så åldersstigna att de är helt utan intresse och därför definitivt kan lämnas åsido. Men stadsbyggnadskontoret i Stockholm har häromdagen förklarat, att kontoret redan nästa år vill påbörja planering av någon typ av byggverksamhet på Brommafältet. Jag får mycket ofta förfrågningar från olika medborgare om den här saken . Men nu börjar man också att fråga — och det är bakgrunden till min interpellation — om statens avsikter och inställning till den framtida användningen av den i detta sammanhang aktuella delen av Ladugårdsgärde. Det är ju så att de vanliga medborgarnas intresse för den yttre boendemiljön markant har ökat. Man vill veta i stället för att bara fråga. Och man vill ha snabba och raka besked. Det enda vi politiker då kan och bör göra är väl att försöka ge svar. Det är det enda sättet att söka minska mytbildningarna. Man har enligt vad jag sökt inhämta tydligen och förklarligt nog inga planer alls på kommunalt håll om hur ett friställt Brommaflygfält skall användas, åtminstone inte tills vidare. Men avtalskopplingen mellan staten och kommunen i Brommafrågan har nu, som sagt, utlöst en del spekulationer om bebyggelse även av Ladugårdsgärde, om och när det här åsyftade avtalet eventuellt skulle upphöra. Jag vet väl att en lösning av denna fråga inte är inom omedelbart räckhåll. Men rakt igenom frågans växande komplikation — jag bedömer den så — sysslar man alltså på sina håll med självfallet lösa men dock spekulationer om hur det skall bli med användningen av här berörda område av Ladugårdsgärde. Hur skall man tolka slutmeningen i herr statsrådets svar? Jag inser svårigheten att för närvarande ge ett klart besked, men folk vill alltså veta. Finns det planer eller pågår planering på statligt håll? Sysslar möjligen den Olhedeska utredningen även med denna fråga? Pågår alltså planeringsaktiviteter eller finns det eventuellt produkter av sådana aktiviteter, och är det möjligen sådana produkter som får tas upp till behandling vid lämplig tidpunkt för avgörande av den fortsatta användningen av ifrågavarande områden?
Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm kan inte dra några utifrån sina utgångspunkter negativa slutsatser av vad jag anfört i mitt svar. Mitt svar innebär kort och gott att vi har ett avtalsförhållande till Stockholms kommun som kommer att upphöra när Bromma flygplats läggs ner, och i det sammanhanget gäller det att reglera alla de frågor som har samband med avtalet. Herr Wiklund säger att människorna vill ha snabba och raka besked. Jag försäkrar att jag gärna ger snabba och raka besked i lägen där jag kan stå för dessa besked. Men det här, herr Wiklund, är en principfråga, och det vore fel av mig att nu i dag försöka mig på att rycka ut vissa delfrågor och lämna synpunkter på, för att inte säga besked om hur dessa skall regleras. Min uppfattning är — och jag hoppas att herr Wiklund delar den — att samtliga frågor måste tas upp i ett gemensamt sammanhang, vilket alltså blir aktuellt i sinom tid. Det är en något mera utförlig motivering till den sista meningen i mitt svar.
Herr talman! Jag respekterar i allra högsta grad herr statsrådets sätt att resonera: att man bör ta alla frågor på en gång och bedöma dem tillsammans. Men här försiggår, som sagt var, en mytbildning. Man talar om att det skulle kunna finnas eventuell planering för en bebyggelse av Ladugårdsgärde. Det intryck jag nu har av det herr statsrådet senast yttrade är att det inte finns sådana planer, i varje fall inte några mera avancerade. Där står frågan dock kvar, om det finns en planering av bebyggelse på Ladugårdsgärde.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag vill medverka till att huvuddragen av ett hela landet omfattande fjärrtrafiknät fastläggs i så god tid att det kan ligga till grund för länens trafikförsörjningsplanering. Inom landets länsstyrelser pågår för närvarande arbete med att upprätta regionala trafikplaner. Förslag till sådana planer skall föreligga senast den 1 oktober 1974. I fråga om persontrafiken övervägs i sammanhanget bl.a. regionala stomlinjenät, vilka — med beaktande av kravet på en tillfredsställande transportförsörjning och med utnyttjande av olika trafikmedel — knyter samman en regions olika delar. Uppmärksamhet ägnas därvid också frågan om regionens anknytning till det interregionala trafiknätet och om de anspråk som ställs på detta nät. För att underlätta länsstyrelsernas arbete i bl.a. sistnämnda hänseende har genom trafikplaneringsutredningen ett översiktligt faktamaterial sammanställts avseende landets transportstruktur i stort med uppgifter om trafikanläggningar, trafikarbete och övergripande transportströmmar. Sedan regionala trafikförsörjningsplaner upprättats, kommer dessa att utvärderas. Därvid kan också en mera övergripande bedömning ske i vad mån behov i vissa fall kan föreligga av en anpassning av det interregionala trafiknätet med hänsyn till såväl trafikunderlaget som angelägenheten av trafikavpassade samt rationella och ekonomiska lösningar.